Herr talman! Härmed ber jag att till riksdagen få överlämna regeringens förslag till statsbudget för nästa budgetår.

Herr talman! Christer Eirefelt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra konkurrensen inom bryggeribranschen. Lennart Brunander har frågat mig hur jag ser på bryggerinäringens situation och på de lösningar som presenterats samt om jag är beredd att vidta åtgärder som behövs för att trygga de små bryggeriernas existens. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Bryggerinäringens situation är i dag synnerligen pressad. Branschen kännetecknas av en överkapacitet i produktionsledet på nära 50 26. Situationen har närmast förvärrats under senare år, trots att flera bryggerier har lagts ned och beslut redan har fattats om ytterligare nedskärningar. Man kan inte räkna med att försäljningen kan öka i en sådan omfattning att den nuvarande överkapaciteten upphör. En fortsatt strukturanpassning inom branschen är därför nödvändig. Den branschsituation som jag nu har beskrivit framgår av det förslag till handlingsplan som Brygginvest och Pripps gemensamt lämnade in till regeringen i december förra året. Förslaget är utformat mot bakgrund av förhandlingar som förts under en lång tid och som innefattat även andra intressenter. Förhandlingarna har bl.a. visat att några möjligheter att skapa ett med Pripps konkurrerande företag av tillräcklig storlek inte föreligger. I stället har ett förslag utarbetats som innebär att konkurrerande försäljningsorganisationer utformas inom ramen för en sammanhållen koncern. Förslaget innebär också att de skalfördelar som finns i vad gäller produktion och distribution inom bryggeribranschen kan tas till vara genom att en gemensam organisation bildas för dessa båda led. De ekonomiska vinster som följer med detta bör givetvis också komma konsumenterna till godo. Man föreslår också att en särskild stiftelse skall bildas. Dess uppgift avses bli att i nära samarbete med det nya bolaget medverka till att skapa nya sysselsättningstillfällen på orter där bryggerier kan komma att behöva läggas ned eller där produktionskapaciteten kan behöva begränsas. Förslaget till handlingsplan bereds f. n. inom regeringskansliet. Jag avser att inom kort föreslå regeringen att lägga fram en proposition för riksdagen i frågan.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på frågan. Den verklighetsbeskrivning som Kjell-Olof Feldt ger har jag ingenting att invända mot, men det förslag till omstrukturering av svensk bryggerinäring som har utarbetats gemensamt av Brygginvest och Pripps och som finansministern tydligen är beredd att ställa sig bakom fick mig däremot att sätta flera frågetecken i kanten när jag läste det. De kontakter jag sedan haft med branschfolk har inte givit mig anledning att räta ut ett enda av de frågetecknen. Det är framför allt svårt att hitta någon utanför Prippskoncernen som tycker att det här är ett bra förslag. Mina egna invändningar är i huvudsak av principiell natur. Förslaget innebär nämligen ett nytt steg mot en monopolsituation och kommer att leda till ytterligare konkurrensbegränsning. Att en sådan här lösning, som finansministern säger, skulle komma konsumenterna till godo verkar inte sannolikt. Jag tror nämligen att det blir mycket svårt att i realiteten åstadkomma den interna konkurrens som det talas om i förslaget och som skulle ske genom en organisationsmodell där försäljning och marknadsföring delas upp i två eller tre bolag inom organisationen, samtidigt som all produktion och distribution samlas i ett enda bolag. Det verkar, försiktigt uttryckt, inte troligt att ett sådant system skulle ge den verkliga konkurrens som behövs i denna bransch liksom i alla andra branscher. En fungerande marknadsekonomi kräver flera självständiga företag. Då får man mångfald i besluten och framför allt det personliga engagemang som är så viktigt för all företagsamhet. Färre och större enheter ger minskad konkurrens, ökad byråkrati och på sikt nästan alltid en sämre effektivitet. Det är en sanning som gäller också för tillverkning av öl och läsk. Samtidigt går det inte att blunda för att detta handlar om en bransch där stordriftsfördelarna är påtagliga. Jag är dessutom medveten om att det förmodligen blir nödvändigt med en ytterligare omstrukturering, eftersom det också utan tvivel finns en överkapacitet i svensk bryggeriindustri. Det är säkert också riktigt, som påpekas i detta förslag, att det behövs hög effektivitet i produktionen om man skall klara konkurrensen med importen. Men jag menar alltså att de positiva effekter som en faktisk, inte konstlad, konkurrenssituation innebär överväger stordriftsfördelarna. Min slutsats, herr talman, blir alltså att man i stället borde fortsätta ansträngningen att skapa en fristående bryggerigrupp vid sidan av Pripps. I motsats till finansministern tror jag fortfarande att det är möjligt. Jag är väl medveten om de svårigheter som finns, men menar man allvar med att det behövs konkurrens är det den enda möjligheten.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Men jag vill säga, som Christer Eirefelt tidigare gjorde, att jag inte känner mig direkt lugnad av det. Jag har också en rad frågetecken när det gäller det förslag som Pripps och Brygginvest har tagit fram. I svaret sägs att kapacitetsutnyttjandet i den svenska bryggeriindustrin är för lågt, och det är naturligtvis riktigt. Men problemet är, som jag ser det, att det i dag i de delar av bryggeriindustrin som skulle rationaliseras bort inte finns någon egentlig överkapacitet, utan överkapaciteten ligger i stort sett hos Pripps. Förslaget innebär att man skall monopolisera bryggerinäringen till ett företag som gör öl och läsk. Att man sedan försöker skapa en konstlad konkurrens med olika marknadsföringsbolag kommer troligen inte att ge något bra resultat. I likhet med vad Christer Eirefelt har sagt tror jag att det är nödvändigt att ha olika företag med olika inriktning, olika intressen och kanske olika typer av öl och läsk för att få den konkurrens man vill ha. att förbättra konkurrensen inom bryggeribranschen Detta förslag innebär också att en mängd småbryggerier — en mängd kanske är mycket sagt, eftersom vi inte har så förfärligt många — kommer att försvinna. Det innebär på några års sikt att ett stort antal arbetstillfällen kommer att försvinna i de orter där dessa bryggerier finns. Det har sagts att det skulle röra sig om 400-500 arbetstillfällen. Det är arbetstillfällen på orter som många gånger redan har en dålig arbetsmarknad, med få möjligheter till andra jobb. Nu säger finansministern i sitt svar att man skall bilda en stiftelse som skall se till att få fram nya arbetstillfällen. Jag måste säga att jag tvivlar något på att möjligheten och viljan till det finns, därför att Pripps har redan tidigare rationaliserat och lagt ned företag. Jag kan hänvisa till att jag var i kontakt med Pripps i samband med nedläggningen av Sandwalls bryggeri i Borås. Det var omöjligt den gången att få någon förståelse för att man borde hjälpa till att skapa andra arbetstillfällen. På den punkten är jag därför litet tveksam. Det är naturligtvis bra att man försöker vidta åtgärder, men det vore ännu bättre om man försökte vidta sådana åtgärder att de arbetstillfällen som nu finns kunde vara kvar. Importen nämndes här liksom nödvändigheten av en effektiv svensk industri för att motstå importen. Men är det inte så att i och med att vi får en mindre bredd på det svenska sortimentet, så uppstår ett behov av eller en möjlighet till import och till en konkurrens som på sikt kan ta bort arbetstillfällen? Jag skulle vilja komplettera de tidigare frågorna genom att ställa ytterligare en fråga till finansministern: Är finansministern beredd att vidta åtgärder för att de små företagen i denna bransch skall kunna finnas kvar och för att dominansen från Pripps inte förstärks?

Herr talman! I och för sig är det konsekvent att Sveriges riksdag bekymrar sig över bryggerinäringens situation, eftersom det är Sveriges riksdag som har beslutat att svenska folket skall dricka mindre öl. Det gör nu svenska folket, och då får vi problem med bryggerinäringen, som har en enorm överkapacitet. Det förslag som jag refererade här har man, såvitt jag förstår, missförstått på en central punkt. Förslaget går inte ut på att nu koncentrera bryggerinäringen till ett företag eller att börja lägga ned en mängd bryggerier. Det enda som förslaget går ut på är att om det bland de mindre bryggerierna, varav många i dag — det är alldeles klart — kämpar med stora ekonomiska svårigheter, finns företag som vill söka ett samarbete med den nya koncernen, så skall det öppnas möjligheter för dem att göra det. Det kan ske i olika former— genom att de uppgår i koncernen, eller genom att de har en viss ställning inom koncernen. Om det är så, som Christer Eirefelt påskiner, att det bland de övriga privatägda bryggerierna i dag finns intresse av att gå samman i en fristående bryggerigrupp vid sidan av Pripps, finns det ingenting som hindrar dem att göra detta. Det förslag som skall läggas fram kommer inte heller att göra det. Problemet är att dessa företag saknar både det erforderliga kapitalet och — i många fall — de tekniska förutsättningarna för att åstadkomma ett sådant samarbete. Det aktuella förslaget skulle faktiskt ge dem sådana möjligheter. Herr talman! Förslaget skall föreläggas riksdagen i en proposition, och både herrar Eirefelt och Brunander och alla andra som är intresserade av frågan får då rikhaltiga möjligheter att i motioner, i utskottsbehandlingen och sedermera i kammardebatten ingående belysa och påverka frågans behandling.
Herr talman! Aktierna i Pripps ägs ju till 75 90 av svenska staten, och med den mycket dominerande ställning som Pripps har på marknaden ger det regering och riksdag ett mycket stort ansvar för utvecklingen i branschen. En sådan lösning som den Kjell-Olof Feldt nu skisserade kräver en medverkan från Brygginvest. Den lösning som senast var aktuell hade vissa likheter med detta förslag. Det handlade då också om ett gemensamt moderbolag, där Pripps skulle skapa en konkurrenssituation internt i bolaget. Jag tror att en av anledningarna till att det förslaget inte ledde till något resultat var en osäkerhet om, bl.a. hos den förra regeringen, att det verkligen går att med sådana här konstlade medel skapa denna konkurrenssituation. Jag menar att ett ingripande från statligt håll i näringslivet är påkallat just i en sådan situation där det gäller att säkra en fungerande kunkurrens. I det fallet har regering och riksdag ett gemensamt ansvar gentemot konsumenten. Här har vi en situation där det statliga företaget är marknadsledande i en bransch som har bekymmer, och då menar jag att staten genom sitt ägarintresse i detta företag skall arbeta för att det skall vara möjligt att upprätthålla konkurrens genom fristående företag — inte motsatsen, vilket jag anser att det aktuella förslaget innebär.
Herr talman! Finansministern sade att vi som riksdagsledamöter måste bekymra oss om öldrickandet, eftersom vi beslutat att försöka få folk att inte dricka så mycket öl. Det är naturligtvis riktigt. Men det är egentligen inte det frågan gäller, utan frågan är var någonstans det öl som vi ändå dricker skall tillverkas. De stora bryggerierna och framför allt Pripps byggde ju upp en överkapacitet, då man hade förväntningar om att få sälja mer öl, framför allt när vi började med mellanölet. Att det inte blivit så tycker jag inte att de orter som har de mindre bryggerierna skall straffas för och inte heller de mindre bryggerierna, för det var ju inte dessa som byggde upp kapaciteten då. Jag tycker därför att det är viktigt att man i det arbete som måste göras i budgetdepartementet när man skall lägga fram en proposition tar med i bedömningen att vi behöver dessa mindre bryggerier i de orter där de finns och att vi också behöver den diversifiering som det innebär att vi har dem på öloch läsksidan. Jag tror att det är en tillgång, och jag tror också att det innebär ett bättre skydd mot importen än om vi lägger tillverkningen i ett enda företag. Jag är rädd för att vi i så fall skulle bli för ensidiga och i stället få ett behov av import.

Herr talman! Karl-Erik Häll har frågat mig om jag vill medverka till att verksamheten vid Pripps bryggerier i Gällivare kan fortsätta. Beslutet innebar att tillverkningen skulle upphöra vid utgången av år 1982. Distributionen av drycker från Gällivare skall dock fortsätta som tidigare. Några förslag till annan verksamhet vid bryggeriet fanns inte, enligt vad jag har erfarit, när beslutet fattades. Det förslag om tillverkning av öl för export som nu aktualiserats har således kommit fram efter det att beslutet om nedläggning fattats och åtgärder påbörjats för att avyttra maskinutrustningen. ; Jag vill erinra om att det ankommer på styrelsen i ett företag att besluta om nedläggning av produktionsenheter inom företaget. I vad gäller försäljning av maskinutrustningen torde det närmast ankomma på företagsledningen eller den som denna utsett att fatta sådana beslut. Jag har således ingen möjlighet att ingripa i denna fråga. Liksom Karl-Erik Häll är jag dock synnerligen angelägen om att alla möjligheter att skapa sysselsättning i malmfälten prövas i en positiv anda. Jag utgår också ifrån att Pripps företagsledning på ett seriöst sätt har övervägt möjligheterna att åstadkomma en lösning av sysselsättningssituationen för de anställda i Gällivare.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga, som var föranledd av de problem som uppstått i samband med nedläggningen av Pripps bryggeri i Gällivare. I Pripps årsredovisning för 1981/82 kan man läsa: ”Inom Pripps har under året fattats beslut om nedläggning av bryggerierna i Gällivare, Tingsryd och Torsby. Verkställighet sker under 1983. Vi har lagt ner betydande ansträngningar för att finna annan sysselsättning på berörda orter och har också lyckats, speciellt i Torsby.” Jag vill gärna gratulera Torsby, men i fallet Gällivare är detta en falsk beskrivning. Där består faktiskt Pripps ”ansträngningar” endast i att man effektivt stoppat alla förutsättningar för fortsatt verksamhet vid bryggeriet, trots att kommunen genom medverkan av ny huvudman skapat förutsättningar för fortsatt drift. Kommunen fick löfte av Pripps att köpa bryggeriutrustningen. Planerna Nr 58 var bl.a. att tillverka ett öl för export till Tyskland. När detta kom till Pripps kännedom bröt man löftet till kommunen och sålde maskinerna till ett norskt bryggeri. Förklaringen till detta var enligt företaget att man givit detta löfte i avvaktan på att företagets jurister skulle hinna med att undersöka huruvida kommunen hade någon expropriationsrätt på maskinutrustningen. Det är, herr statsråd, såvitt jag förstår den enda seriösa undersökning som företaget gjort. När man fann att kommunen inte hade någon sådan rätt bröt man sitt löfte. Pripps inställning är alltså helt klar; konkurrenterna skall stoppas till varje pris. Att de anställda då får sparken bryr man sig inte om. Konkurrensen från Norge tycks man däremot inte vara särskilt rädd för. I stället säljer man utrustning dit. På detta sätt handlar alltså ett till 75 90 statsägt företag samtidigt som regeringen skickar upp särskilda kommissioner till malmfälten för att så att säga dammsuga efter praktiskt taget varenda jobb. Detta är en horribel ordning. Jag beklagar verkligen att statsrådet inte har möjligheter att ingripa. På något sätt måste en ändring kunna åstadkommas beträffande förutsättningarna i fall som detta. Svenska livsmedelsarbetareförbundet har vädjat till företaget. Man har föreslagit att maskinerna hyrs ut och att det bestämda förbehållet görs att inte en droppe av produkterna får säljas på svensk marknad. Men alla förslag har kategoriskt avvisats. Jag konstaterar att Pripps har lyckats med två saker: dels har man stoppat produktionen vid bryggeriet i Gällivare, dels har man slängt ut bryggeriarbetarna, som hamnat i det här landets kanske längsta arbetslöshetskö. Med tanke på att man kan agera på detta sätt förefaller det mig som om företaget i fråga har ovanligt gott om förtroendekapital. Jag tackar ännu en gång för svaret.
Herr talman! På Karl-Erik Hälls fråga beträffande Pripps agerande i förhållande till konkurrensbegränsningslagen kan jag bara svara att jag inte har någon möjlighet att bedöma en viss åtgärds förenlighet med lagstiftningen i ett konkret fall. Skulle problem i det sammanhanget uppstå, blir det en fråga för näringsfrihetsombudsmannen.
Herr talman! Jag kan förstå att statsrådet inte utan vidare kan ha någon uppfattning i den aktuella frågan. Vi får väl göra en prövning i kommunen. Det förefaller dock vara fråga om en klart konkurrensbegränsande åtgärd. Det enda syfte med företagets agerande som jag kan finna är nämligen att man vill förhindra varje förutsättning för fortsatt produktion. Av statsrådets 25 svar att döma har förslaget om tillverkning av öl för export kommit efter det att beslut fattats om nedläggning. Det är riktigt. Det kom nämligen efter den 26 mars. Men företaget var väl informerat och hade kunnat medverka till fortsatt sysselsättning genom att sälja eller att hyra ut utrustning till den nye huvudmannen. Man fann det emellertid vara förenligt med sina intressen att i stället sälja utrustningen till Norge. Det tycker jag och andra med mig är bedrövligt. Vidare avsåg man att demonteringen skulle utföras av den nu uppsagda personalen, som därigenom skulle få arbete fram till mars månad. Men efter det att jag framställt en fråga i riksdagen blev det bråttom. Omedelbart kom representanter för det norska företaget och märkte upp maskinerna. Dagen före julafton hade man — med hjälp av övertid och bonus — lyckats släpa ut utrustningen utanför bryggeriets väggar. Därmed har man väl definitivt dragit ett streck över produktionen vid bryggeriet i Gällivare. Det råder, herr talman, ganska stor bitterhet i kommunen och bland de anställda med anledning av detta agerande.

Herr talman! Sten Sture Paterson har frågat mig om jag vill föranstalta om ett tolkningstillägg till 25 § 2 mom. kommunalskattelagen av vilket framgår att tidpunkten för utbetalningen av lån/bidrag bestämmer året då motsvarande kostnad ej får dras av i deklarationen. Jag skall börja med att lämna en kort redogörelse för tillkomsten av den regel som Sten Sture Paterson nämner. Regeln innebär att kostnader för reparationer och underhåll som utförts i samband med sådan ombyggnad för vilken statligt lån eller bidrag i bl.a. energibesparande syfte har beviljats inte är omedelbart avdragsgilla till den del de täcks av lånet eller bidraget. Utgifterna får i stället dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Bestämmelsen tillkom år 1979, då skattereglerna och de statliga bostadslånereglerna samordnades. Härigenom begränsades de avsevärda skatteförmåner som tidigare kunnat uppnås genom rätten till omedelbara reparationsavdrag. Den lösning som Sten Sture Paterson skisserar skulle medföra ett mycket invecklat och tungrott system. Den nuvarande ordningen innebär att beskattningsfrågan i det aktuella fallet skall avgöras vid taxeringen för det år då arbetet utförts, fakturerats och betalats. Det sagda gäller även för det fall att lånet eller bidraget ännu inte utbetalats, utan detta kommer fastighetsägaren till godo först följande år. Den ordning som Sten Sture Paterson skisserar medför risk för att den skattskyldige först skulle kunna få ett oavkortat reparationsavdrag och sedan dessutom värdeminskningsavdrag. För att i förväg eller i efterhand kunna neutralisera denna skatteförmån Nr 58 skulle komplicerade regler bli nödvändiga. Jag är av dessa skäl inte beredd Onsdagen den att föreslå någon ändring i gällande ordning.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. I detta ges först en redovisning för nuvarande tillämpning av 25 § 2 mom. kommunalskattelagen. I min interpellation påtalar jag vissa ej förväntade komplikationer i den praktiska användningen av denna regel. Min därav följande fråga, om finansministern är beredd att genom ett tolkningstillägg undanröja regeltilllämpningens nackdelar, har fått ett negativt svar. Skälet som finansministern åberopar vid förkastandet av den av mig skisserade lösningen är att den skulle leda till ett invecklat och tungrott system. Beviset för detta påstående är inte övertygande. Enligt nuvarande ordning avgörs beskattningsfrågan det år då arbetet utförts, fakturerats och betalats. Det låter klart och enkelt, men tyvärr präglas det av hänsyn i första hand till den byråkratiska tillämpningen. Ser man på frågan ur den enskilde låntagarens synvinkel försvinner enkelheten. Systemet skulle fungera utan olägenheter om verkligheten var sådan att arbetets utförande, fakturering och betalning, med statligt lån eller bidrag, ägde rum under ett och samma år. Tyvärr kan så ske endast undantagsvis, i varje fall när det gäller energibesparande åtgärder av någon omfattning. Enbart tidrymden från det arbetet slutförts till dess inspektion skett och lån/bidrag utbetalats kan belöpa sig till fyra fem månader. Detta innebär att kostnaderna under tiden får bestridas med utifrån upplånat kapital. Att förskottera pengarna ur fastighetens egna löpande reparationsmedel skulle få en förödande effekt. Låt mig, herr talman, anföra ett exempel. I en hyresfastighet genomförs energibesparande åtgärder med ett godkänt bidragsunderlag på låt oss säga 70 000 kr. Arbetet genomförs under ett och samma år, och fakturorna förfaller löpande till betalning, den sista i december månad. Inspektion och godkännande av arbetet, ansökan om lånets/bidragets utbetalning sker påföljande år. Utbetalningen sker först i september månad. Ett naturligt tillvägagångssätt i den situationen vore att ta pengarna från fastighetens reparationskonto i det fall ingen olägenhet följer av att planerad reparation skjuts några månader framåt i tiden. Konsekvensen blir emellertid att fastighetens eventuella vinst ökar genomförandeåret med ca 69 300 kr., vilken beskattas. Skatten, minst 45 000 kr., minskar påföljande års tillgängliga reparationsmedel med motsvarande summa. Enda framkomliga väg är att ta banklån. Systemet leder som synes till ett ökat beroende av en redan besvärlig lånemarknad, ökade kostnader och en ökad byråkrati. I motsvarande grad minskas den stimulanseffekt, som var avsedd att uppnås med beslutet om lån eller bidrag till energibesparande åtgärder. Vidare leder det till ett 27 skatteplaneringstänkande vars omfång redan har fått alltför stor plats i dagens samhälle. ; Den i min interpellation föreslagna ordningen finner finansministern skulle leda till såväl ett oavkortat reparationsavdrag som ett värdeminskningsavdrag. Om vi återgår till mitt exempel skulle de 70 000 kronorna dras av utbetalningsåret som reparationsavdrag. Följande år, då lån/bidrag influtit, tas dessa upp enligt regeln, och värdeminskningsavdrag får göras först nu. Ett sådant system är enkelt och rakt. Vilka samhällsekonomiska vinster ligger i att lån tas upp enbart för att kringgå ett statligt regelsystems skattetekniska konsekvenser? Blir stimulanseffekten oanfrätt om regelsystemet innebär ökade kostnader, ökad administration och ökad byråkrati? Följer det några positiva samhällseffekter med ett än mer utbrett enskilt skatteplaneringstänkande?
Herr talman! Det gläder mig att kunna hålla med frågeställaren i vad det gäller den allra sista frågan om skatteplaneringstänkandet. Det har vi all anledning att försöka begränsa så långt det över huvud taget är möjligt. Den fråga som Sten Sture Paterson har tagit upp är tekniskt ganska invecklad, och det är inte så lätt för någon av oss att helt utreda den i en interpellationsdebatt. Jag bestrider inte att den verklighetsbeskrivning som gjordes kan ha ett underlag, men frågan är om den komplikationen är större eller mindre än de komplikationer som skulle uppstå, om vi på nytt ändrade lagstiftningen — och att ändra lagstiftningen blir nog nödvändigt att göra, för det räcker inte med några uttalanden om uttolkningen av denna bestämmelse. Därför är jag som sagt utifrån nuvarande insikter och kunskaper om hur detta fungerar inte beredd att göra någon lagändring. Därmed är dock inte allt hopp ute. Sten Sture Paterson skall inte uppfatta mig så, att jag nu lämnar några tilläggsdirektiv till den bostadspolitiska utredningen, men den har ett omfattande skattetekniskt uppdrag, och det kan inte uteslutas att också den här frågan kan komma att behandlas.
Herr talman! Jag får tacka finansministern för förståelsen för de av mig framförda synpunkterna. Jag ser med en viss hoppfullhet fram emot att man framöver kommer att studera bl.a. denna speciella fråga. Rent principiellt är det för mig angeläget att man framgent vid utformandet av sådana här regelsystem i första hand utgår från den enskilde individens situation när han skall tillämpa systemet och att det för honom är så lätt att hantera som möjligt. Det väsentliga i sammanhanget är att om det blir några tekniska komplikationer, är det lättare för expertisen på den byråkratiska sidan att lösa dem än för den enskilde. Jag ber att få återkomma till frågan längre fram i annat sammanhang.
På grund av statsrådet Birgitta Dahls sjukdom måste besvarandet av Marianne Karlssons fråga samt Ivar Franzéns och Oswald Söderqvists interpellationer uppskjutas till ett senare sammanträde.
Herr talman! Per-Ola Eriksson har — med hänsyftning på entledigandet av statsrådet Börje Andersson — frågat mig vilket råd jag ger till de människor som tvingas flytta från Norrbotten och andra glesbygdsregioner till Stockholm men som känner vantrivsel och har stark bundenhet till hembygden och de anhöriga. Varje enskild människas situation måste bedömas för sig. Jag kan därför inte ge några generella råd.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga, som jag ställde i början av december månad i fjol. Jag måste tyvärr säga att svaret är något magert. Ganska innehållslöst, om jag får säga det rent ut. När statsministern beviljade försvarsministern entledigande från sitt uppdrag, var det med motiveringen att försvarsministern känt vantrivsel i Stockholm, var djupt rotad i sin hembygd och starkt beroende av sin familj. Jag vill genast säga att jag respekterar den motiveringen och att jag har full förståelse för och accepterar den medmänskliga syn som statsministern vid det tillfället gav uttryck för. Men statsministerns motivering var principiellt intressant i ett vidare perspektiv. Den dåvarande försvarsministern hade frivilligt accepterat en tjänst i Stockholm. Hans vantrivsel delas ändå av många andra som tvingas lämna sin hembygd. Det är inget nytt. Tusentals är de människor som under 1960-talet tvingades att flytta från Norrbotten och andra glesbygdsregioner till storstadsmiljöer som Stock att minska vantrivseln hos personer som tvingas flytta till Stockholm holm. Dess värre finns det i dag tendenser till att en ny flyttlasspolitik håller på att växa fram. Många som tvingas bryta upp från sin hembygd, sina anhöriga och vänner har svårt att finna sig till rätta i storstadsmiljön. Det uppstår sociala problem. Familjetragedier och alkoholmissbruk följer i flyttlassens spår. Det är många dystra upplevelser som utspelas. Jag har läst i budgetpropositionen och finner att man delvis drar samma slutsatser i den. Där står: ”En flyttning innebär sociala och ekonomiska påfrestningar.” Mot den bakgrunden tycker jag att statsministerns svar var något magert. Dess värre har socialdemokraterna inte alltid visat förståelse för glesbygdernas utvandrare på samma medmänskliga sätt som statsministern visade förståelse för försvarsministern. Försvarsministerns avhopp borde ha gett socialdemokraterna en tankeställare. Människorna måste få leva, arbeta och bo i miljöer där de känner sig hemma. Då kan de naturliga kontakterna med anhöriga, vänner och samhällsliv upprätthållas. Men efter att ha läst budgetpropositionen tycker jag att min fråga har blivit än mer befogad. I stället för att utveckla regionalpolitiken och öka möjligheterna till återflyttning för andra än avgående försvarsministrar, väljer regeringen att frysa de regionalpolitiska insatserna. Mittenregeringens mål om regional balans överges också. Däremot räknar man upp flyttningsbidragen. Det är illavarslande. Människor måste få känna gemenskap och leva i miljöer som upplevs som utvecklande och stimulerande. I stället för flyttlasspolitikens väg måste vi välja återflyttningens och decentraliseringens väg. Då skapas samhällen och gemenskap där människor behövs och kan trivas. Mänskliga tragedier på grund av vantrivsel är, herr talman, samhällets största slöseri.

Herr talman! Per-Ola Eriksson klagade över att mitt svar skulle vara innehållslöst.

Jag menar att det i politiken är viktigt att ha respekt för enskilda människors olikheter och egenart. Försvarsministern är en typ av människa. Han ville vara hela veckorna i sin hembygd. Herr Eriksson är exempel på den typ av människa som är villig att sitta här i Stockholm större delen av veckan och nöjer sig med veckosluten i hembygden. Det är ett sätt att leva — och båda måste respekteras. Det är det som egentligen är innehållet i mitt svar. Sedan gav sig Per-Ola Eriksson in på den mer partipolitiska debatten och uttryckte en önskan om en regionalpolitik som kunde göra det möjligt för människor att stanna i sin hembygd. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Just ur den synpunkten måste nämligen de sex år som centern satt i regering ha inneburit en djup besvikelse för människorna i landets glesbygder. Efter de framgångar som vi rent befolkningsmässigt hade i skogslänen under den socialdemokratiska regeringstiden under hela första hälften av 1970-talet svängde det igen. Flyttlassen började rulla. Befolkningen och industrisysselsättningen minskade kraftigt, och regionalpolitiken försvann i ganska stor utsträckning. Jag tror att människorna hade väntat sig annat av centern och kände sig besvikna. När en ny centergeneration träder in här i kammaren vill jag i och för sig inte polemisera med Per-Ola Eriksson. Jag tycker det är glädjande om han känner denna besvikelse efter de sex åren och vill vara med i strävandena att få en jämnare fördelning av arbetsplatser i landet. Det finns ingen brist på medel i regionalpolitiken. Det finns en brist på förståelse för att vi måste hålla emot marknadskrafterna ibland och inte bilda institut till deras fröjd. Om den unga generationen av centerpartister är med på en sådan linje till värn för människorna skulle jag tycka att det vore mycket glädjande.
Herr talman! Statsministern sade att man inte skall ta enskilda människor som utgångspunkt för regionalpolitisk och partipolitisk debatt. Men många gånger utgör enskilda människor en väckarklocka, som gör att politikerna kommer till insikt om att vi behöver skapa ett bättre samhälle. Sådana exempel har statsministern i många andra sammanhang brukat använda sig av. Det förhållandet att inte försvarsministern trivdes att vara i Stockholm under veckorna är inget försvar för att låta tusentals andra människor vara här hela året utan möjlighet till återvändo. Och om man då, som statsministern sade, har gjort för litet de senaste åren, förvånar det mig att regeringen inte försöker förändra utvecklingen genom att i budgetpropositionen anslå medel till förbättringar. Om man har läst budgetpropositionen, som jag har gjort sedan jag ställde frågan, finner man att regeringen kapitulerar och är tillbaka i den gamla politiken. Det är ändå på det sättet att sysselsättningsgraden under de senaste sex åren —islutet av 1970-talet och början av 1980-talet — ökade i skogslänen. Jag fick häromdagen ta del av ett pressmeddelande från industridepartementet, där det sägs att det sjuder av aktiviteter i många glesbygder — och i det sammanhanget räknar man med vad som har skett under de senaste åren. Jag tycker det är ett bra bevis för att det de senaste åren bedrivits en bra regionalpolitik och glesbygdspolitik för att skapa aktivitet. Jag tycker det behövs litet mera engagemang, aktiviteter och kämparanda även hos socialdemokraterna. Det behövs en Sven Dufva som kämpar för en utveckling av regionalpolitiken i stället för den anda som statsministern visade i sitt svar. att minska vantrivseln hos personer som tvingas flytta

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat mig om regeringen framöver kommer att avsätta tid för besvarande av frågor som framställs i riksdagen eller om uppvaktningar är enda möjligheten att få komma till tals med statsråden. Frågor av riksdagens ledamöter kommer givetvis att besvaras i enlighet med gällande regler. Ibland kan det dock vara nödvändigt att ta något längre tid i anspråk än normalt, nämligen om de ytterligare uppgifter och synpunkter som behöver inhämtas kan ge en vidare belysning av frågan. Detta borde vara till gagn också för frågeställaren.

Herr talman! Jag vill tacka statsministern för svaret på min fråga. Den kan förefalla litet udda, men jag menar att den är väsentlig, nämligen från demokratisynpunkt. Jag uppskattar och tycker det är bra att statsministern visar riksdagen den respekten att själv besvara frågan. Jag utgår från att statsministern med det avser att vara ett föredöme för de andra statsråden. Vår demokrati vilar ju på ett öppet meningsutbyte mellan å ena sidan folkets ombud, riksdagen, och å andra sidan regeringen. Det är oerhört viktigt att det kan bibehållas och vidareutvecklas. Möjligheter till frågor och interpellationer och meningsutbyte mellan folkvalda representanter och berörda statsråd är omistliga inslag i vår demokrati. Jag känner oro för att riksdagens betydelse i detta sammanhang kan reduceras, om regeringen prioriterar andra kontaktvägar än folkets valda parlament. Jag väckte en fråga om SJ-verkstaden i Bollnäs och fick då beskedet att svaret inte kunde lämnas, eftersom statsrådet skulle diskutera frågan i annat forum och med andra företrädare än i riksdagen, också med socialdemokratiska riksdagsledamöter från bygden. Detta är, menar jag, uttryck för en ringaktning av riksdagen och dess ledamöter. Det står också i strid med riksdagsordningens 6 kap. Jag tycker faktiskt det var ett dåligt svar jag fick. Jag hade kunnat acceptera om statsministern hade sagt att det här var ett olycksfall i arbetet. Då hade vi inte behövt diskutera längre — då hade allt varit bra. Men det gjorde inte statsministern. Svaret är också motsägelsefullt. ”Frågor — —- kommer —— — att besvaras i enlighet med gällande regler”, heter det i svaret. Vidare: ”Ibland kan det dock vara nödvändigt att ta någon längre tid i anspråk än normalt, nämligen om de ytterligare uppgifter och synpunkter som behöver inhämtas kan ge en vidare belysning av frågan.” Man måste väl ändå utgå från att det i riksdagsordningen tagits hänsyn till statsrådens möjligheter att inhämta de uppgifter och synpunkter som behövs inom den i riksdagsordningen angivna tidsfristen för besvarande av frågor. Nr 58 Faktum kvarstår alltså: Det blev ingen diskussion i riksdagen i den här frågan, därför att kommunikationsministern skulle diskutera frågan i annat forum. Jag reagerar starkt mot det från just demokratisk synpunkt.

Herr talman! Jag tycker att frågorna är viktiga inslag i riksdagens arbete, och jag beklagar att detta frågeinstitut inte har blivit precis vad vi tänkte oss. Såvitt jag minns rätt svarade jag på den första frågan här i riksdagen. Den hade framställts av herr Hyltander, som höll på att smälla av av nervositet inför det högtidliga ögonblicket. Det var en mycket laddad stämning den gången, och kammaren var absolut fullsatt. Det är viktigt att reglerna följs. I princip har fru Jonäng rätt i sin kritik, men det är alltid riskabelt att göra statistik på ett fall. Därför satte jag mig in i fallet med Bollnäsverkstaden. Det är ganska typiskt exempel på fall där det som ett undantag kan vara rimligt att statsrådet dröjer med besvarandet. Ett nytt statsråd behöver sätta sig in i rader av nya ärenden. Jag har tagit del av promemorian rörande det här speciella ärendet. Han behövde träffa ledningen för verkstaden, han behövde träffa facket och han behövde träffa de lokala representanterna, innan han kunde bilda sig en uppfattning för att besvara frågan i kammaren. Jag undersökte också om någon skada hade uppkommit på grund av dröjsmålet. Jag fann då att den utredning som bedrivs av SJ om Bollnäsverkstadens framtid ännu inte är färdig. Så inga intressen har på något sätt skadats. Eftersom jag delar fru Jonängs uppfattning att principen är viktig — frågorna och svaren skall rulla, det skall skapas litet liv i riksdagen genom frågeinstitutet — har jag alltså tittat närmare på det här fallet. Jag kan förstå fru Jonängs besvikelse — hon satt där och frustade av iver att få framföra sina synpunkter och fick vänta med att göra det. Men när jag närmare hade skärskådat de skäl som kommunikationsministern hade för dröjsmålet tyckte jag att de var giltiga just som undantag. Skall ett sådant här system fungera, måste det finnas rimliga möjligheter att göra undantag, så att man kan dröja något med svaret.

Herr talman! Det är inget gott betyg statsministern ger sin kommunikationsminister, när han säger att denne behöver så lång tid för att skaffa sig informationer om och synpunkter på frågor som ingår i hans verksamhetsområde. Jag vill tala om för statsministern att det var den 25 november som jag ställde frågan. Det fanns flera veckor kvar på sessionen för att besvara den, men jag fick beskedet att den 13 januari, dvs. i morgon, skulle jag kunna få svar. Det är mer än en och en halv månad! Jag tror faktiskt inte att vår nye kommunikationsminister är så okunnig att han behöver mer än en och en halv månad för att skaffa sig information. Statsministern säger att inga intressen har skadats genom att vi inte tidigare 33 fick den här debatten i kammaren. Det är en intressant men också en mycket märklig utsaga. Vi har en riksdagsordning, och den skall följas. Både regering och riksdag har att följa den. Där står det ingenting om skadade intressen e. d., utan där står när en fråga bör besvaras. Jag ser det som en av mina mest angelägna uppgifter som riksdagsman att värna om demokratin. Och jag upplever att det här ytterst är en fråga om demokrati. Det är därför som denna fråga är så enormt viktig för mig, och den borde vara väldigt viktig också för statsministern. För nog har vi ändå samma ansvar att värna om demokratin och att slå vakt om riksdagen!
Herr talman! Jag finner att fru Jonäng fortfarande diskuterar en principfråga med utgångspunkt i statistik från ett enda fall. Det är alltid litet besvärligt, om man till den grad låter sin sjuka mor paradera i talarstolen. Att det har tagit sex veckor att besvara fru Jonängs fråga beror faktiskt på att riksdagen har haft ett långt uppehåll. Det har som bekant varit juloch nyårshelger. Jag vidhåller att det undantagsvis kan finnas skäl för ett statsråd att mer ingående sätta sig in i en viss fråga, innan han eller hon besvarar den i kammaren. Det skälet är enligt min mening fullt legitimt, och därmed anser jag mig ha sagt mitt i denna debatt. Jag har också en känsla av att fru Jonäng behöver samla krafterna inför morgondagens sammandrabbning med kommunikationsministern.
Herr talman! Låt mig först säga att det inte blir någon sammandrabbning i morgon. Jag accepterade inte att regeringen gick emot gällande riksdagsordning och drog därför tillbaka min fråga. Den kommer alltså inte att diskuteras i morgon. Statsministern säger att det här är en principfråga. Ja, det är just vad det är. Självfallet kan han ondgöra sig över mig och tycka att jag är irriterad över att jag inte fick diskutera den här frågan. Men ytterst, herr statsminister, gäller den inte mig utan alla riksdagsmän och riksdagen som sådan. Vi har en fastlagd konstitution, i vilken det klart utsägs att all makt utgår från folket. Den ordningen, menar jag, måste såväl riksdagsmännen som regeringen inkl. statsministern acceptera. Jag tycker att det är näst intill upprörande att statsministern inte vill acceptera och följa riksdagsordningen på denna punkt. Han anser uppenbarligen att statsråd skall få uppskov med att besvara frågor till en tidpunkt som passar dem.
Herr talman! Det här börjar bli allvarsamt. Jag tycker visst att man skall följa riksdagsordningen, men det finns fall — jag har faktiskt stött på många sådana under de borgerliga regeringsåren — då det finns anledning att ge vederbörande statsråd uppskov med att besvara en fråga. Nui trodde jag att den här frågan i första hand var ställd för de människors = Nr 58 skull som på ett eller annat sätt är beroende av SJ-verkstaden i Bollnäs. Jag trodde att det var av omsorg om dem och i deras intresse som fru Jonäng fattade pennan och vände sig till landets kommunikationsminister. Nu visar det sig att detta var en sekundär sak. När hon inte får svar den dag hon hade hoppats, låter hon intresset för verkstaden i Bollnäs falla. Det är icke i överensstämmelse med god tradition i Sveriges riksdag.
Herr talman! Jag vill erinra statsministern om att omsorgen om människorna på SJ-verkstaden i Bollnäs är en synnerligen primär fråga för mig. Jag har år efter år tagit upp den här i kammaren i form av motioner, frågor och interpellationer. Och jag har debatterat den. Jag har försökt göra vad jag har kunnat göra i själva sakfrågan, och det kommer jag att fortsätta med. Jag har emellertid ansett att det inte var någon mening med att diskutera frågan här i riksdagen den 13 januari, sedan den allmänna motionstiden har påbörjats. Jag har nu andra möjligheter att ta upp frågan, t.ex. genom att väcka en motion. Jag upplever att demokratifrågorna f. n. är utomordentligt viktiga i vårt land. Det finns tendenser hos regeringen att försöka gå förbi riksdagen och fatta beslut efter överläggningar med olika organisationer. Det innebär risker för att man skapar ett korporativistiskt samhälle, där de enskilda människorna inte får komma till tals på det sätt som det är tänkt i vår konstitution. Jag kommer, herr statsminister, så länge jag sitter i denna riksdag och förhoppningsvis även därefter, att kämpa för demokratin och slå vakt om de enskilda människornas möjligheter att få komma till tals.

Herr talman! Filip Fridolfsson har frågat mig om jag anser att 4 kap. 9 och 10 §§ yrkestrafikförordningen stimulerar till ökad konkurrens och förbättrad konsumentservice inom taxinäringen. Enligt 4 kap. 9 § yrkestrafikförordningen får länsstyrelsen bestämma att tillståndshavare måste ansluta sig till en sådan förening som har godkänts av länsstyrelsen och som har till syfte att ha hand om gemensamma uppgifter i fråga om trafiken. Enligt 4 kap. 10 § samma förordning skall den som har tillstånd att bedriva taxitrafik vara ansluten till en beställningscentral, som är gemensam för ett eller flera trafikområden. Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen medge undantag från denna skyldighet. Taxi utgör en del av den kollektiva trafiken. Detta innebär bl.a. att samhället uppställer krav på att taxibilar i rimlig omfattning skall finnas tillgängliga för allmänheten dygnet runt. För att undvika en situation där några transportföretag upprätthåller en olönsam samhällsservice medan andra ”plockar russinen ur kakan” och endast kör under tider med hög efterfrågan, har taxinäringen reglerats på ungefär samma sätt som annan kollektivtrafik. Reglerna om anslutning till förening och beställningscentral syftar således till en förbättrad konsumentservice. Samtidigt har taxi på många håll haft svårigheter med att utnyttja bilarna effektivt. Genom modern teknik kan beställningscentralerna effektivisera trafikledningen och ge taxi möjlighet att utveckla nya tjänster, exempelvis genom samåkning eller godstransporter, och därmed stärka taxiföretagens konkurrenskraft. Mot bakgrund av taxis roll i den kollektiva trafiken ger enligt min uppfattning bestämmelserna i yrkestrafikförordningen tillräckligt utrymme för konkurrens inom näringen.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag tycker att kammarkansliet har satt en bra rubrik på min fråga. ”Svar på fråga om möjligheterna till förbättrad konsumentservice inom taxinäringen”, lyder rubriken. Och det är just en förbättrad konsumentservice frågan gäller. Sofia Taxi AB i Stockholm har ansökt om att på försök få driva en kompletterande beställningscentral för taxitrafik i Stockholm. Denna begäran har avslagits först av länsstyrelsen i Stockholms län och sedan av transportrådet med hänvisning till yrkestrafikförordningen. Jag har frågat statsrådet rakt på sak: Anser kommunikationsministern att 4 kap. 9 och 10 §§ yrkestrafikförordningen stimulerar till ökad konkurrens och förbättrad konsumentservice inom trafiknäringen? Kommunikationsministerns svar innebär, såvitt jag kan tolka det, ett klart nej till Sofia Taxis begäran om en beställningscentral och att en konkurrens på de villkor man här har skissat icke intresserar statsrådet Boström. Det förvånar mig. Inom kommunikationsministerns arbetsfält finns talande bevis för konkurrensens välsignelse. Såväl flyget som järnvägen prövar nya affärsmetoder, med lågprissatsningar och olika rabattsystem, som har resulterat i såväl sänkta priser som höjd servicegrad. Inom taxi finns inte konkurrens mellan olika färdsätt, men här finns i stället en konkurrensfaktor som vi bör tillgodogöra oss, nämligen olika företagskonstellationer. Sofia Taxi vill driva en egen beställningscentral. Vill man få till stånd en friare konkurrens mellan taxibolag, bör det ges möjlighet att i varje fall på försök — jag understryker ”på försök” — införa nya affärsmetoder. En parallell beställningscentral skulle, tror jag, öka konkurrensen och ge konsumenterna bättre service. Denna uppfattning har också statens prisoch kartellnämnd. Just i dag har SPK yttrat sig i detta ärende och talat om konkurrensens välsignelse, så jag är i gott sällskap. Det borde ligga i kommunikationsministerns intresse att se till att trafikkonsumenterna får bra service till lägsta pris. Jag vet naturligtvis, herr talman, att jag inte revolutionerar världen med min fråga, men det är en principiellt viktig fråga, och jag ville pejla det socialdemokratiska statsrådet som har ansvaret för dessa frågor. Är konkurrens inom taxirörelsen, med den uppläggning som vi här diskuterar, något som statsrådet finner tilltalande? Fäster statsrådet något avseende vid den inställning SPK har?

Herr talman! Låt mig först säga att det besvärsärende som Filip Fridolfsson syftar på inte har avgjorts av regeringen utan f. n. bereds inom kommunikationsdepartementet. Jag kan självfallet inte kommentera det ärendet, utan det är en fråga som regeringen får ta ställning till när man har tillräckligt beslutsunderlag. När det gäller regeln om anslutning till beställningscentral vill jag säga till Filip Fridolfsson att det vid regelns tillkomst har rått en mycket stor enighet om bedömningen av dess nödvändighet. Den grundar sig på en utredning som borgarrådet i Stockholm Carl Cederschiöld utfört, och där det var en mycket stark anslutning kring uppfattningen att man skulle ha en gemensam beställningscentral. Samtliga remissinstanser tillstyrkte att förslaget skulle lämnas utan erinran. Detta framgick också i propositionen liksom vid riksdagsbehandlingen. Dåvarande kommunikationsministern Ulf Adelsohn delade utredarens och remissinstansernas uppfattning i frågan, att tillståndshavaren regelmässigt skall vara ansluten till gemensam beställningscentral. Jag vill gärna citera ur propositionen: ”Något utrymme för flera beställningscentraler inom samma trafikområde finns i allmänhet inte. En effektiv trafikplanering liksom de stora investeringar som krävs för moderna, kanske datoriserade, beställningscentraler torde omöjliggöra alltför små enheter.” Detta betyder naturligtvis inte annat än att det kan finnas undantag från huvudregeln och att det kan medges att man har en enskild beställningscentral. Frågan får bedömas utifrån de förutsättningar som kommer fram i de enskilda fallen.

Herr talman! Det av mig anförda exemplet, Sofia Taxi i Stockholm, och handläggningen av det ärendet har vi nu fått en redogörelse för av kommunikationsministern. Det är möjligt att jag hårdrog kommunikationsministerns svar på frågan. Statsrådet Boströms senaste inlägg får man väl tolka på det sättet att ärendet ännu inte är avklarat — att sista ordet ännu inte är sagt. Ärendet är ju ute på remiss. Om det kommer lika klara signaler från de övriga remissinstanserna — näringsfrihetsombudsmannen, riksrevisionsverket etc. — som från SPK, måste det, såvitt jag kan se, vara ganska svårt för statsrådet Boström att inte ta dessa yttranden på allvar och tillåta en försökstid i enlighet med de önskemål som framförts. Jag kände under många år en riksdagsman som hette Curt Boström. De besked som denne Curt Boström då gav, vet jag att han fullföljde till beslut. Om statsrådet Curt Boström inte är påverkad av kanslihusets atmosfär alltför mycket kanske det kommer ett positivt besked även när det gäller handläggningen av denna fråga.
Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om jag överväger några åtgärder för att riksväg 83 mellan Ljusdal och Ånge skall få en tillfredsställande standard. För vägbyggandet finns en särskild planeringsordning som bygger på ett decentraliserat beslutsfattande. Ett omfattande arbete med att revidera flerårsplanerna för byggande av vägar pågår. Nya planer kommer att fastställas hösten 1983 för åren 1984-1993. Det är således möjligt att i det sammanhanget pröva frågan om en ombyggnad av väg 83. Det är inte primärt kommunikationsministerns uppgift att prioritera olika vägobjekt, utan det är de lokala politikernas uppgift att i kommuner och länsstyrelser verka för att enskilda vägobjekt kommer med i planerna.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag ställde frågan i början av december, och den föranleddes av att delar av riksväg 83 mellan Ånge och Ljusdal har en mycket otillfredsställande standard. Ombyggnader eller avsevärda förbättringar har ju diskuterats vid många tillfällen — även här i riksdagen. Hittills har erforderliga åtgärder tyvärr inte blivit genomförda. Väg 83 är den viktigaste förbindelseleden mellan västra Hälsingland och västra Medelpad. Det är områden som har sysselsättningsproblem och även andra problem. Vägen har därför en stor regionalpolitisk betydelse. Men det finns många skäl för att en rejäl upprustning bör komma till stånd. Trafiksäkerhetsskäl talar för detta. Vi vet att föräldrar är oroliga för skolskjutsarna där. Andra skäl är att turistströmmarna i nord-sydlig riktning behöver vägen. Det är betydelsefullt för orterna att turismen följer den här vägen. Vidare är detta ett skogrikt område, och skogsbruket har för sina transporter behov av en tillfredsställande vägstandard året om. Dessutom planeras guldbrytning i Enåsen i närheten av denna väg. Om dessa planer genomförs, torde vägen ha en viss betydelse även i det avseendet. Dessutom har postverket en stor verksamhet i Ånge, bl.a. i en sorteringscentral. När det gäller att undvika förseningar betyder det mycket för postverket att framkomligheten på den här vägen är tillfredsställande. Framför allt har lokalbefolkningen rätt att ha bra vägförbindelser året om. Kommunikationsministerns företrädare Claes Elmstedt gjorde en resa längs vägen i våras, och representanter för olika intressegrupper uttalade då entydigt att det behövs en ordentlig upprustning. Utöver detta talar sysselsättningsskäl för att man borde göra en insats. Jag hoppas att det utöver de ordinarie väganslagen — som kanske inte räcker för att få en upprustning av denna väg till stånd — skall vara möjligt att få i gång vägarbeten med arbetsmarknadsmedel. Man har även diskuterat att klassificera denna riksväg som länsväg, vilket vägens försvarare — främst ortsbefolkningen — ser som ett hot mot vägen. Man befarar att intresset för satsningar på vägen därigenom skulle bli mindre. Vägen går ju mellan två län, och det är möjligt att det just därför inte är något av de enskilda länen som brukar prioritera den här vägen tillräckligt högt. Det är också därför som det är viktigt att kommunikationsministern, som har ett övergripande ansvar, skaffar sig kännedom om förhållandena och har synpunkter på behovet av vägens upprustning. Jag tror att det vore värdefullt om Curt Boström i egenskap av kommunikationsminister liksom sin företrädare någon gång skulle passa på att se på den här vägen. Företrädarens slutsats var att detta var den sämsta riksväg han hade rest
Herr talman! Jag är på det klara med att vissa delar av denna riksväg på den sträckning som vi här talar om har en undermålig standard. Jag är också medveten om att vägen har betydelse ur regionalpolitisk synpunkt på det sätt som Martin Olsson här redovisat. Det finns också en samstämmighet bland dem som berörs av vägen. Det ger mig anledning att utgå från att det i samband med utarbetandet av vägplanerna kommer att finnas krafter som vill se till att man prioriterar den här vägsträckan. Möjligheten härtill förstärks av det förhållandet att det för vissa sträckningar på den här vägen redan finns fastställda arbetsplaner och där det således kan vara möjligt med ett igångsättningstillstånd. Slutligen, herr talman, vill jag säga att om tiden medger det skall jag naturligtvis studera vägar och vägförhållanden även inom det län som Martin Olsson representerar.
Herr talman! Jag tackar för de ytterligare synpunkter som kommunikationsministern framfört. Jag är medveten om att det bara är vissa delar av den här vägen som är i mycket dåligt skick, men för att inte dra ut på tiden gick jag inte in på det i detalj. Jag utgår från att varje initiativ från statsmakternas sida är värdefullt i fråga om en sådan här väg när det gäller att få fram tillräckliga anslag för att det skall vara möjligt att genomföra en upprustning. Vidare är det värdefullt om kommunikationsministern i sin tjänsteutövning kan få tillfälle att bese den här vägen någon gång och då göra klara uttalanden, sedan han haft möjlighet att jämföra denna väg med andra vägar i vårt land. Med hänsyn till rätten till en någorlunda hygglig vägstandard i olika delar av vårt land är det synnerligen angeläget att den här vägen får en erforderlig förbättring.
Herr talman! Jag tror inte att det är så viktigt hur jag uttalar mig om en viss vägs beskaffenhet. I det här fallet är det så, Martin Olsson, att det framför allt är hemma i länet som man skall se till att prioritera vägarna så att de kommer upp i en sådan ordning att man får pengar antingen från det ordinarie väganslaget eller i samband med att det tillskjuts pengar av arbetsmarknadspolitiska skäl. Det är i hemmalänet som man skall se till att man får en fin prioritering för den här vägsträckan.
Herr talman! Jag är klar över detta. Men ett problem kan vara att vägen går genom två län. Som jag sade finner kanske inte något av de båda länen att den aktuella vägen skall prioriteras i den utsträckning som skulle behövas från ortbefolkningens synpunkt sett.

Herr talman! Anna Lindh har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra att avgifter uttas för universitetsundervisning. Utgångspunkt för nu gällande ordning för högskoleutbildningen är att undervisningen är kostnadsfri för den enskilde. Studiemedelssystemet är anpassat till en sådan ordning. Någon möjlighet att avgiftsbelägga sådan utbildning vid universitet och högskolor som regleras av högskolelagen och högskoleförordningen föreligger således inte. Enligt vad jag erfarit är avgiftsbeläggning av undervisning vid nationalekonomiska institutionen vid universitet i Stockholm numera inte heller aktuell. Några särskilda åtgärder för att förhindra att avgifter tas ut anser jag därför inte vara nödvändiga.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

Svaret blir: inte i teorin, men i praktiken. Gruppundervisningen är viktig för att den studerande skall kunna förstå och ordentligt sätta sig in i ämnet. Dessutom får man på olika sätt tillgodoräkna sig deltagande i gruppundervisningen vid den slutliga tentamen. Förslaget att ta ut en avgift för gruppundervisningen strider därför enligt min mening mot den princip beträffande kostnadsfri undervisning som statsrådet hänvisar till. Det är en farlig utveckling av flera skäl. För det första är det principiellt felaktigt att ta ut avgifter för den undervisning som krävs i universitetsutbildningen. För det andra är det tveksamt om universitet skall överlåta nödvändig att förhindra att avgifter uttas för universitetsunder att förhindra att avgifter uttas för universitetsundervisning undervisning på andra. Det är ändå universitetet som har ansvaret för att en acceptabel kvalitet hålls på undervisningen. För det tredje kan en avgift på 400 kr. tyckas obetydlig. Men dels är en avgift som en gång införts lätt att höja, dels betyder 400 kr. mycket för en studerande som lever på dagens studiemedel. Dessutom handlar det i förlängningen inte om en institution vid ett universitet, utan om det här förfarandet accepteras kommer säkerligen andra att följa efter. Det är därför som jag har framställt frågan. Samtidigt är problemet inte så enkelt att det räcker med att man ingriper mot avgiftsfinansieringen. Man måste ju också ha i åtanke bakgrunden till förslaget — dvs. att man annars inte anser sig kunna upprätthålla en godtagbar kvalitet på undervisningen då anslagen skärs ned. På nationalekonomiska institutionen i Stockholm har man skurit ned gruppövningarna med en tredjedel under de senaste två åren. Situationen är likadan och ibland ännu värre när det gäller många andra utbildningar. Det drabbar den form av undervisning som ger de studerande möjlighet att fördjupa sig i sitt ämne, lära sig tillämpa materialet och granska det kritiskt — dvs. gruppövningar, seminarier och liknande lärarintensiv och därför dyr undervisning. Jag hoppas således att utbildningsministern fortsätter att bevaka de här frågorna. Det handlar ju dels om att anslagen måste vara tillräckliga för att garantera en viss kvalitet på undervisningen, dels om att förhindra att principen om kostnadsfri universitetsutbildning urholkas.
Herr talman! Det är möjligt att det inom Stockholms universitet finns de som anser att det är lämpligt att införa en sådan ordning som Anna Lindh nu har beskrivit. Men vi har från departementets sida haft kontakt med universitetets ledning och förvaltning och fått försäkringar om att man där inte delar den uppfattningen. Avgiftsbeläggning av statliga myndigheters tjänster, av vilket slag det än är, är därtill alltid en fråga som måste underställas regeringen. Och jag utgår ifrån att alla myndigheter iakttar detta utan några särskilda åtgärder från regeringens sida. I det aktuella fallet tycks det emellertid handla om en ordning där avgiften formellt inte går till universitetet utan till ett studieförbund, som så att säga i universitetets ställe anordnar viss undervisning. Det är då möjligt att gällande bestämmelser om avgifter inte är helt tillämpliga. Den frågan måste vi inom utbildningsdepartementet därför undersöka, för att ha en beredskap om man mot förmodan skulle aktualisera att genomföra denna ordning. Oavsett det formella läget vill jag för egen del klargöra att jag anser det principiellt orimligt att föra över en statlig myndighets verksamhet till en enskild organisation i syfte att möjliggöra avgiftsbeläggning.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att nå en rimlig och rättvis fördelning av gymnasieplatser. Per Stenmarck tar som bakgrund till sin fråga upp Trelleborgs gymnasieregion, där antalet 16-åringar mellan 1982 och 1983 ökar, medan regionen enligt hittills fattade beslut fått färre gymnasieplatser än året före. Jag betonar ”hittills fattade beslut”, därför att de beslut riksdagen fattade våren 1982 om ”elevplatser på gymnasieskolan för de närmaste åren” var preliminära beslut om planeringsramar för hela riket. Definitiva beslut om fördelningen av gymnasieplatser för läsåret 1983/84 skall tas av riksdagen utifrån förslagen i budgetpropositionen 1983. Det finns på många studievägar i gymnasieskolan en skillnad mellan utlagda och ianspråktagna platser, särskilt på de investeringskrävande yrkesinriktade studievägarna. Samtidigt finns en skillnad mellan utlagda och av kommunerna önskade platser på de billigare och mer lättanordnade allmänt teoretiska studievägarna. I budgetpropositionen ges förslag till hur planeringen av gymnasieskolan bättre skall anpassas till vad som synes möjligt att anordna läsåret 1983/84. Utgångspunkt är den reella dimensioneringen de senaste åren samt länsskolnämnders och kommuners egna bedömningar av hur givna ramar kan fyllas. Ett sådant bättre platsutnyttjande och en föreslagen ökning med 1000 intagningsplatser jämfört med de preliminära ramarna bör öka möjligheterna för skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna att göra vad Per Stenmarck kallat en ”rimlig” fördelning av gymnasieplatserna. Per Stenmarck har också talat om en ”rättvis” fördelning. Jag vill här påminna om att det nya planeringssystemet för gymnasieskolan nyligen kommit i gång och att erfarenheterna av det därmed omfattar mycket kort tid. Det är viktigt att så snart som möjligt få ett grepp om hur det nya planeringssystemet fungerar och vilka modifieringar som kan behövas. Som framgår av budgetpropositionen ämnar jag snarast föreslå regeringen att SÖ får i uppdrag att utvärdera det nya planeringssystemet i samverkan med länsskolnämnderna. En viktig fråga bör t.ex. bli vilka kriterier som kan ge störst rättvisa vid fördelningen av platser.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Vi vet alla att situationen på arbetsmarknaden är svår. Framför allt gäller detta för många ungdomar. Det är därför glädjande och positivt att regeringen i budgetpropositionen har ökat antalet intagningsplatser i gymnasieskolan. I förhållande till föregående års budget innebär årets en ökning med 1 000 platser att fördelas över landet. När riksdagen i fjol fattade sitt preliminära beslut om intagningsramarna skedde det delvis mot bakgrund av att antalet 16-åringar läsåret 1983 83. Detta var säkert en helt riktig bedömning. Den s.k. 16-årspuckeln är på väg att kulminera. Detta är emellertid en utveckling som inte är exakt densamma i hela landet. Inom vissa gymnasieregioner har antalet 16-åringar ännu inte nått sin högsta nivå. Trots detta har antalet platser även där, som en konsekvens av det beslut som riksdagen fattade förra våren, sjunkit. Detta kan inte vara riktigt. Framför allt har man som jag ser det inte gjort en riktig tolkning av riksdagens beslut. Trelleborgs gymnasieregion är ett exempel på detta — jag är väl medveten om att det finns fler. På gymnasieskolan går ungdomar från framför allt Trelleborgs och Vellinge kommuner. Till följd av stark inflyttning av småbarnsfamiljer under slutet av 1960 och början av 1970-talet når man där inte toppen i fråga om antalet 16-åringar förrän något läsår senare än i de flesta andra kommuner. Antalet ungdomar i denna årskull ökar nästa läsår från 981 till ca 1 015. Samtidigt minskar antalet intagningsplatser med 52. Om detta blir verklighet, kommer många ungdomar att bli utan gymnasieplats, med ökad ungdomsarbetslöshet och ökade krav på andra kommunala insatser som följd. Detta var som jag ser det aldrig avsikten med riksdagens enhälliga beslut, men konsekvensen blir denna, och det har — fullt förståeligt — vållat stor oro både bland elever och bland föräldrar. Den definitiva fördelningen av platserna ansvarar länsskolnämnderna för. Men mot bakgrund av den ökning av intagningsplatserna som regeringen har föreslagit vill jag avslutningsvis fråga utbildningsministern om det är hennes mening att dessa platser först skall fördelas inom gymnasieregioner där arbetsmarknadssituationen för ungdomar är särskilt svår, t.ex. som följd av att antalet 16-åringar på berörda orter är ovanligt stort.
Herr talman! Kriterierna för fördelningen till länen utifrån riksramarna fastställs av skolöverstyrelsen. Där väger man också in det kriterium som Per Stenmarck tar upp. Vi har på utbildningsdepartementet noggrant studerat olika läns och kommunerns problem vid den genomgång som vi har gjort nu under hösten, och det är jag övertygad om att skolöverstyrelsen känner till.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Det var kort och tyvärr föga positivt. Jag vill betona att frågan ställdes den 7 december och att jag då inte kunde ha kännedom om vad som skulle komma att stå i budgetpropositionen. Behovet av kartkonservering är stort. Hos länsstyrelserna finns omfattande arkiv, som innehåller ca 2 miljoner kartor, varav många är i behov av lagning. De här kartorna används i det fortlöpande fastighetsbildningsarbetet. Kartorna har även ett mycket stort kulturhistoriskt värde, eftersom de visar utvecklingen i vårt land från 1600-talet och framåt. År 1981 framlade en arbetsgrupp inom lantmäteriverket ett förslag om inrättande av en för hela landet gemensam kartkonserveringscentral, som föreslogs bli lokaliserad till Ånge. Denna föreslagna central beräknades så småningom kunna sysselsätta 20 personer, vilket ju med hänsyn till sysselsättningsläget i Ånge skulle vara mycket välkommet. I Västernorrlands län gladde vi oss särskilt mycket över arbetsgruppens förslag. Under fjolårets riksmöte var jag en av de motionärer som begärde att riksdagen skulle uppmana regeringen att genomföra arbetsgruppens förslag. Civilutskottet, som i mars uttalade sig i frågan, ställde sig positivt och framhöll att lantmäteriverkets rapport visade att det finns ett behov av en centraliserad kartkonservering. Utskottet skrev att det är angeläget att åtgärder vidtas för att skapa en sådan här central. I fråga om lokaliseringen skulle regeringen göra regionalpolitiska bedömningar, varvid vi utgick ifrån att Ånge skulle vara en lämplig ort. Bostadsministern hänvisade till propositionen, där det står att man av ekonomiska skäl inte kan inrätta anstalten nu, men detta kände jag inte till när jag ställde frågan. På grund av sysselsättningsläget i Ånge finns det emellertid skäl att förlägga olika statliga verksamheter dit. Enligt de uppgifter som föreligger skulle den ifrågavarande verksamheten inte kräva särskilt stora investeringskostnader med tanke på den sysselsättningseffekt som centralen skulle medföra. Därför hoppas jag att det inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att inrättas en central. Sysselsättning måste ju skapas, och då det dessutom finns ett påtagligt behov av en tillfredsställande lagning och konservering av våra gamla kartor, vill jag uttrycka förhopp ningen att bostadsministern senare kan återkomma med förslag om inrättande av en central i Ånge.

Herr talman! Anledningen till att jag sade att svaret är föga positivt var den att det inte nu skall inrättas någon central. Beträffande sysselsättningseffekten och betalningen för sysselsättningen vill jag bara säga att det väl är så, att det är staten som betalar oavsett om det blir fråga om det ena eller det andra anslaget. Kostnaderna blir lika stora för samhället. Därför hoppas jag att det skall visa sig möjligt att inom ramen för de ifrågavarande anslagsposterna kunna skapa den här sysselsättningen i Ånge inom en inte alltför avlägsen framtid.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Jag är väl medveten om att bostadsministern inte kan gå in på ett enskilt fall, men anledningen till att jag har ställt min fråga till bostadsministern är att jag anser att det i vissa fall råder oklarheter om hur låneunderlaget skall beräknas. En kommun — och jag hänvisar till detta fall — har vid försäljning av tomter till egnahemsbyggare lämnat femåriga avskrivningslån, som varit så konstruerade att förvärvarna inte behövt varken amortera eller betala ränta på lånen. Detta har skett inom ett begränsat område i kommunen, och projektet omfattar ca 40 stycken tomter. Avskrivningslån tillämpades första gången 1975. Då utgjorde lånesumman ca 10 000 kr., men den har sedan dess successivt stigit, och högsta belopp är nu 72 375 kr. Det förtjänar att nämnas att schablonbeloppet för tomt och grundberedning 1982 var 90 000 kr., f. ö. lika i hela kommunen. Kommunens förmedlingsorgan har beslutat att avskrivningslånen skall ingå i låneunderlaget vid beräkning av statliga bostadslån. När lånen infördes 1975 biträdde dåvarande länsbostadsdirektören kommunen i vad gällde principen att lånen skulle ingå i låneunderlaget, vilket också har blivit praxis i den fortsatta bedömningen. Vid förfrågan hos bostadsstyrelsen om tillämpningen av 12 §, andra stycket, om minskning av låneunderlag har inte något entydigt svar givits. Som bostadsministern förstår har det väckt irritation bland allmänheten att statliga bostadslån beviljas till kostnader som redan betalats av allmänna medel. Det har i realiteten medfört att dessa egnahemsbyggare fått förmånliga statliga bostadslån att använda till något annat än bostadsändamål. I vissa fall har den årliga räntevinsten varit närmare 7 000 kr. i jämförelse med banklån till gängse bankränta. Herr talman! Enligt min mening står inte kommunens och länsbostadsnämndens bedömning av låneunderlagsberäkningen i överensstämmelse med bostadsfinansieringsförordningens syfte. Det innebär dessutom en dubbel ansträngning av offentliga medel, som är och i överskådlig framtid kommer att vara starkt begränsade. Jag vill också fråga bostadsministern om det inte finns anledning att förenkla och i klarare ordalag beskriva principerna för den statliga bostadslångivningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Jag tycker det är positivt att en översyn av 136 a § byggnadslagen f. n. sker inom regeringskansliet. Jag får väl anledning att återkomma i sakfrågan när en proposition presenteras. Låt mig ändå, herr talman, med en gång framföra några synpunkter angående nödvändigheten av att anläggningar i uranhanteringens olika led kommer att omfattas av det kommunala vetot. I den listning som finns i 136 a § uppräknas bl.a. kärnkraftverk och upparbetningsanläggningar. Enligt min mening är det rimligt att alla led i uranhanteringen, som t.ex. uranbrytning och slutförvaring av utbränt kärnbränsle, också omfattas av lagstiftningen. Om vi vill slå vakt om en fungerande kommunal demokrati och en reell kommunal självstyrelse är det nödvändigt att det s.k. kommunala vetot omfattar även denna typ av anläggningar. Låt mig ta ett för mig näraliggande exempel på vad jag menar. Det gäller Kynnefjäll på gränsen mellan norra Bohuslän och Dalsland och de planer som finns för att där genomföra provborrningar i syfte att utröna, huruvida berggrunden är lämplig för att förvandla denna bygd till en sopstation för utbränt kärnbränsle. Dessa planer har djupt upprört människorna inom ett stort område kring Kynnefjäll. I snart tre år har medlemmar ur ”Aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll” dygnet runt vaktat det aktuella området för att söka förhindra att provborrningar kommer till stånd. Det finns anledning påpeka att det inte är någras.k. yrkesdemonstranter som sysslar med denna vakthållning, utan det är bygdens folk — pensionärer, hemmafruar, arbetare och småjordbrukare — som genomför denna drastiska aktion för att slå vakt om sin hembygd och den miljö som finns där. De tre kommuner som är berörda, Munkedal, Tanum och Dals-Ed, har samtliga klart uttalat att de inte kommer att acceptera att Kynnefjäll förvandlas till en atomsopstation.

Herr talman! Som bostadsministern säger kan regeringen enligt 136 a § förbehålla sig rätten att pröva denna typ av anläggningar. Det är i och för sig bra, men i en del fall finns det alltså ingen skyldighet för regeringen att göra det, och det är den skyldigheten jag efterlyser. Fälldinregeringarna prövade några ärenden som handlade om olika led inom uranhanteringen enligt den här lagparagrafen utan att det förelåg lagstadgad skyldighet för dem att göra det. Jag tolkar bostadsministerns uttalande nu så, att den nuvarande regeringen i avvaktan på en förändrad lagstiftning kommer att pröva denna typ av ärenden enligt 136 a §, även om lagstadgad skyldighet inte föreligger. Jag förutsätter att regeringen då prövar även frågan om Kynnefjäll.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till min fråga är ett beslut av kommunfullmäktige i Stockholm att bevilja det allmännyttiga bostadsföretaget Svenska Bostäder ett ränteoch amorteringsfritt lån på 15 milj.kr. Samma kommunfullmäktige har la subventionerna till hyreshus också beslutat att Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Botkyrkabyggen inte skall behöva lämna utdelning på kommunens aktieinnehav för 1983 års verksamhet. Subventioner av detta slag, alltså inte enbart lånet utan även detta att man inte skall behöva lämna utdelning på aktieinnehav, är beklagligtvis inte en enstaka företeelse utan förekommer då och då i olika kommuner i Sverige. Genom bruksvärdessystemet är de allmännyttiga bostadsföretagen hyresledande. Deras hyror bestäms efter förhandlingar och baseras på företagens självkostnader. I självkostnadsbegreppet ingår driftoch förvaltningskostnader, underhållskostnader, kapitalkostnader, eventuella skatter och ränta på eget kapital. I 12 kap. 48§ andra stycket jordabalken framgår att man vid en bruksvärdesprövning av hyrorna i andra hus än i de som ägs av allmännyttiga företag främst skall beakta hyrorna i de hus som ägs och förvaltas av allmännyttiga bostadsföretag. Det betyder att om en kommun genom att utnyttja skattemedel subventionerar allmännyttigt bostadsföretag så att detta kan sänka sitt hyresuttag, påverkas även andra företags hyresuttag i motsvarande grad — trots att deras kostnader är oförändrade. Stockholms kommun uppger själv att stödet i fallet Svenska Bostäder motsvarar ett i genomsnitt minskat hyreshöjningsbehov på 5 kr. per m?. Man anför vidare: ”Med hänsyn till de effekter som via bruksvärdet uppkommer i privata fastigheter, torde värdet av reducerade hyreskrav för dem som bor i sådana hus inom kommunen uppgå till ca 45 milj.kr.” Bostadsministern säger i sitt svar ingenting i sak. Det är ett svar utan innehåll. Men bostadsministern kan väl inte vara omedveten om det generella problem som frågan rymmer. Det enskilda fastighetsbeståndets faktiska kostnadsläge är helt oförändrat, dvs. det påverkas inte ifall exempelvis Svenska Bostäder eller något annat kommunalt bostadsföretag får kommunala subventioner eller ej. Blir den hyra dessa fastighetsägare kan ta ut orättmätigt hög om kommunala subventioner inte utgår, måste detta tolkas så att allmännyttiga bostadsföretag sköts mycket dåligt. Det är beklagligt om så är fallet. Men det borde leda till en omprövning av verksamheten inom allmännyttan och inte till att man försämrar möjligheterna för det enskilda bostadsföretaget att få täckning för sina kostnader. Enligt den officiella statistiken går redan i dag en betydande del av det enskilda beståndet med underskott — och det innan effekterna av den av socialdemokrater och kommunister nyligen beslutade hyreshusavgiften slagit igenom. Jag vill slutligen fråga Hans Gustafsson: Hur tror bostadsministern att de enskilda fastighetsägarna kan täcka in den kostnad som de drabbas av om kommunala subventioner får den effekt jag redovisat, således det generella problemet? Kan jag få svar på den frågan är jag tacksam.

Herr talman! Bostadsministern säger nu att jag har vidgat frågan. Det har jag inte alls, Hans Gustafsson. Min fråga lyder: Anser bostadsministern att det är rimligt att bruksvärdessystemet leder till att kommunala subventioner påverkar hyresnivån också i det övriga fastighetsbeståndet? Det är en generell fråga. Bakgrunden var ett av flera fall där det har givits subventioner, men frågan var till sin natur generell. Nu säger Hans Gustafsson att eftersom jag har vidgat frågan skall han svara, och då svarar han genom att ställa en fråga till mig. Nu är det väl så att frågeinstitutet är till för att statsråden skall svara på frågor, inte för att statsråden skall ställa frågor till ledamöterna. Jag har inte fått något som helst svar på vad statsrådet anser om rimligheten av att kommunala subventioner påverkar bruksvärdessystemet för företag som inte får dessa subventioner. Det intressanta är om man på det sättet skall kunna påverka hyresuttaget i andra bostäder än de som får subventioner. Det är detta frågan gäller. Återigen vore jag tacksam om Hans Gustafsson ville ge en antydan om sin uppfattning i denna fråga.

Herr talman! Det är inte bara fråga om ett sådant här lån. Det finns, som jag redovisade, andra subventionsinslag. Flera av de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm — inte alla men en del — är i år befriade från att lämna utdelning på kommunens aktieinnehav. Detta är en dold subvention. Dessa inslag får, säger Stockholms kommun själv, en effekt på 45 milj.kr. för det samlade fastighetsbeståndet, även i helt andra delar än Kista, som det här är fråga om. I hela Stockholm får de denna effekt. Är det rimligt att systemet skall kunna leda till sådana effekter att det påverkar andra företag, trots att de om det inte hade varit sådana subventioner hade fått en högre hyresnivå? Det måste ju finnas några faktiska orsaker, annat än att man rent allmänt säger att vi på det här sättet genom kommunala subventioner skall begränsa det privata fastighetsbeståndet och därmed rycka undan ännu en marknad för människorna att välja bostad på. Om det är detta som är syftet, vore det hederligare om bostadsministern sade rent ut: Vi tycker att sådana här kommunala subventioner är bra, för de medverkar till att det privata fastighetsbeståndet inte kan finnas kvar.

Herr talman! Statsrådets senaste anförande ger mig anledning att konstatera att statsrådet inte är beredd att acceptera generella subventioner från kommunerna till de allmännyttiga bostadsföretagen. Det finns uppenbarligen skillnader i bostadsministerns synsätt på subventioner och subventioner. Då skall det bli intressant att se vilka åtgärder statsrådet är beredd att vidta. Det finns en lång rad exempel i Sverige varje år på subventioner till de kommunala bostadsföretagen från kommunernas sida. Det skall bli intressant att se när statsrådet återkommer till riksdagen med förslag till åtgärder med anledning av dessa subventioner.

Herr talman! Var går enligt herr statsrådets mening gränsen för vad som skall betraktas som godtagbara subventioner från kommunerna till de allmännyttiga bostadsföretagen?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

Pressen har på senare tid vimlat av uppgifter om hur människor drabbats av obehagliga överraskningar på tusentals kronor, därför att vederbörande hantverkare i efterhand klassats som arbetstagare och inte som rörelseidkare. Det är just här som knuten ligger. Hur skall Andersson, Pettersson och Lundström — de små människorna i samhället — kunna veta vem som är arbetsgivare resp. arbetstagare, när det till yttermera visso råder olika regler mellan exempelvis riksförsäkringsverket och riksskatteverket? Inte ens ansvarig myndighet, riksförsäkringsverket, kan ge ett förhandsbesked. Att det inte är lätt för den enskilde att veta vad som gäller bevisas av det faktum att landets nuvarande justitieminister legat i fejd med riksförsäkringsverket om ett efterkrav på sociala avgifter! Vi får helt enkelt inte ha lagar och bestämmelser i vårt land som på detta sätt utsätter människor för bristande rättstrygghet. Som förhållandena nu är, bäddar lagarna för ”svartjobberi”, som inte ens den nya ”angiverilagen” lär rå på! Hantverkare har också uttryckt djup oro över att folk inte vågar anlita dem på grund av risken för efterräkningar. Men det är inte nog med att lagarna ställer till trassel för folk här hemma. Jag har roat mig med att i tidskriften Världsmarknads julnummer, nr 4/1982, läsa ”en oanständig historia”. Den handlade om hur svenska myndigheter kräver utländska huvudmän på socialavgifter för bl.a. handelsagenter. Tala om lagens långa arm! I Danmark har frågan aktualiserats i folketinget, och den ansvarige ministern har lovat att ta upp saken med de svenska myndigheterna. Så om socialministern inte redan har blivit uppvaktad, lär en uppvaktning från Danmark vara på gång. Jag är inte särskilt nöjd med svaret — det vill jag gärna säga. Det mesta visste jag faktiskt förut, och riksförsäkringsverkets broschyr har jag här i min hand. Men jag blir inte klokare av att i denna läsa att jag är arbetsgivare om jag kör min traktor på bondens åker men arbetstagare om jag kör i hans skog! 63 Kärnfrågan är: Hur skall den som lämnar ett uppdrag kunna skydda sig från krav i framtiden? Eftersom socialministern dess bättre inte är nöjd med sakernas nuvarande tillstånd, undrar jag om socialministern är beredd att påskynda socialavgiftsutredningen.

Herr talman! Med anledning av det sista som socialministern sade vill jag bara be att få säga tack, för jag bryr mig inte om vem som f. n. är den högste ansvarige när det gäller denna fråga. Det viktiga — och det tror jag att vi är överens om — är att människor behandlas så, att de känner rättstrygghet. Jag anser inte att de gör det nu. Sedan kan vi kanske diskutera vem som är mest rättsotrygg, om det är den ene eller den andre. Det är som sagt inte lätt att få några klara regler via riksförsäkringsverkets broschyr. Det är bra att vi är överens så långt. Jag vet också att riksförsäkringsverkets generaldirektör har förklarat att han kommer att göra allt vad han kan för att få till stånd klarare regler. Kan jag tolka socialministerns uppfattning så, att vi båda är lika angelägna om att jag när jag lämnar ett uppdrag till någon i framtiden skall kunna vara på det klara med att jag är skyddad från dyra efterräkningar? Kan jag också tolka socialministerns svar så, att detta besked kommer ganska snart — att man inte väntar till 1985, när socialavgiftsutredningens förslag lär träda i kraft?

Herr talman! Jag kritiserar den som inte gör någonting åt ett felaktigt förhållande, och då må partibeteckningen vara s eller m. Jag känner till vissa saker i den här frågan, det kan jag tillstå, eftersom jag ett antal år har arbetat vid en försäkringskassa och haft mycket med riksförsäkringsverket att göra. Jag ingår också i socialförsäkringsutskottet. Men senaste året har det tillämpats en ny rättspraxis, enligt vad som är mig bekant. Tidigare har dessa ärenden avgjorts i försäkringsöverdomstolen och numera avgörs de i kammarrätten. Jag skulle vilja höra några synpunkter på detta av en som, liksom jag, kanske är något av kvackare i juridik. Förut har man i regel betraktat beställaren som avgiftsbetalare, och nu lär man ha en annan syn. Det viktiga är att människor i förväg kan få veta vad de ger sig in på, hur mycket de skall betala, så att de inte får betala flera tusen kronor i efterhand. Jag vill ha ett slutligt besked i denna fråga: Kommer jag som enskild individ att känna denna trygghet omgående? Kommer det ett förslag under innevarande år, herr socialminister?

Herr talman! Det är gott och väl att vi är överens om tagen, Sten Andersson. Men jag är litet otålig, och jag har inte fått något definitivt besked. Jag vill se ett förslag redan detta år. Det heter att ”medan gräset växer dör kon”. Och många hantverkare är faktiskt oroliga nu, därför att folk helt enkelt drar sig för att anlita hantverkare i nuvarande läge. Socialminister Sten Andersson känner säkert också till att vi har stor arbetslöshet här i landet. Vi är båda angelägna om att de sociala avgifterna inbetalas, men det får icke ske till det priset att människor förlorar sin rättstrygghet. Det är det som det är viktigt att vi är överens om.

Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som ny ledamot i trafikutskottet efter Bertil Zachrisson anmält nuvarande suppleanten Sten-Ove Sundström och som ny suppleant anmält Margareta Persson samt som suppleant i skatteutskottet efter Bosse Ringholm anmält Erkki Tammenoksa. Vidare har socialdemokratiska riksdagsgruppen som ny ledamot i riksdagens krigsdelegation efter Bertil Zachrisson anmält Kurt Hugosson. Undertecknad har vid 1982 års riksdagsval valts till ersättare för moderata samlingspartiets ledamöter i riksdagen i Stockholms län.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag avser att snarast förelägga riksdagen förslag om marknadsfrämjande åtgärder inom trädgårdsnäringen och om jag avser att i övrigt vidta aktualiserade åtgärder som kan främja den svenska trädgårdsnäringen. Obalansen i den svenska ekonomin drabbar också trädgårdsnäringen. Regeringen har under hösten vidtagit olika åtgärder för att förbättra ekonomin. En sådan åtgärd var den i oktober 1982 genomförda devalveringen. Genom den förbättrades också den svenska trädgårdsnäringens konkurrenskraft. Det betänkande som trädgårdsnäringsutredningen lade fram förra året har remissbehandlats och bereds f. n. i jordbruksdepartementet tillsammans med olika framställningar av Trädgårdsnäringens riksförbund. Som framgår av den nyss avlämnade budgetpropositionen har anslagen till trädgårdsnäringen brutits ut för att tas upp i ett senare sammanhang.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Det är bra att regeringen nu bereder trädgårdsutredningens förslag och de framställningar som har gjorts från trädgårdsnäringen. Jag hoppas att man relativt snart kan komma fram till ett beslut om hur man skall lösa dess problem, för de är ganska besvärande. Det skulle vara riktigt skojigt att få veta ungefär när denna proposition kan tänkas komma. Trädgårdsnäringen har ekonomiska problem. Jordbruksministern pekar i svaret på åtgärder av ekonomisk art — devalveringen och annat — som skall ha hjälpt trädgårdsnäringen. Det är naturligtvis riktigt att näringen därigenom ökat sin konkurrenskraft, under den förutsättningen att andra länder inte vidtar några åtgärder för att på ungefär samma sätt hjälpa sina trädgårdsodlare. Men devalveringen har också haft den effekten att oljan har blivit betydligt dyrare, och trädgårdsnäringen är mycket beroende av oljepriset. Det har medfört att näringen just nu har ett speciellt besvärligt problem, då de inkomster som trädgårdsodlarna eventuellt får inte kommer nu, utan först senare. Det är därför viktigt att man — om vi ser på trädgårdsnäringens situation på litet längre sikt — satsar ännu hårdare på energibesparande åtgärder, för att därigenom förbättra näringens konkurrenskraft och möjligheter att överleva. EG har infört subventioner för en del trädgårdsprodukter, bl.a. tomater. Det är ganska viktigt för de svenska odlarna att man på något sätt försöker neutralisera detta. Det finns andra åtgärder som kanske behöver undersökas. Vi har ett förbud mot att importera frukt under den tid då vi har svensk sådan. Nu går man runt detta förbud, genom att fylla sina kyllager med frukt av olika slag så att man har sådan även under den period då det finns svensk frukt på marknaden. Detta gör att förbudet inte fått den effekt som man skulle vilja att det hade. Det är därför viktigt att hitta åtgärder för att motverka att förbudet kringgås. Det skulle också behövas åtgärder som medför att man i ökad utsträckning kunde använda svenska produkter när man gör juice av frukt och bär. Det är faktiskt mycket som man skulle behöva göra någonting åt på detta område, och jag utgår från att allt detta kommer upp i det arbete som man nu håller på med. Det är därför viktigt att få fram förslag ganska snabbt. Utgångspunkten måste vara att det är viktigt att vi har en ordentlig trädgårdsnäring i Sverige. Vi importerar väldigt mycket trädgårdsprodukter, men det finns alltså förutsättningar för att vi skulle kunna ha en betydligt större trädgårdsnäring i Sverige än vi har. Jag tackar för svaret, men jag skulle vara mycket glad om jag fick veta ungefär när förslag kommer. Jag förstår att jag inte kan få veta innehållet nu, men det får vi återkomma till.
Herr talman! Jag är mycket väl medveten om de problem som trädgårdsnäringen har att brottas med i detta sammanhang. Det var i stort sett en redovisning av olika uppslag och synpunkter på dessa problem som Lennart Brunander gav och som gör det nödvändigt för oss att bryta ut näringens anslag ur budgetpropositionen för att kunna hantera dessa frågor i ett sammanhang. Det är klart att vi kommer med förslag under våren. Tidpunkten blir beroende av vilken utformning dessa förslag kommer att få — vilka åtgärder som vi i detta sammanhang kan komma att vidta efter det att vi haft en ordentlig diskussion om alla dessa problem.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret, och vi får återkomma till diskussionen om hur dessa åtgärder skall utformas när förslag kommer. att främja trädgårdsnäringen att trygga sysselsättningen vid Eiser Strump AB i Borås

Herr talman! Lennart Brunander har frågat industriministern om han är beredd att ingripa för att trygga sysselsättningen vid Eiser Strump AB i Borås. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till frågan är att Eiser AB:s styrelse har beslutat att inleda MBL-förhandlingar om företagsledningens förslag till sammanslagning av Eiser Strump AB i Borås och Malmö Strumpfabrik AB. En sådan sammanslagning skulle medföra att sysselsättningen vid Boråsfabriken minskade med ca 200 anställda. Eiser AB har, enligt vad jag erfarit, bedömt att de båda strumpfabrikerna har en för stor kapacitet i förhållande till den stagnerande marknaden. Även om strumpföretagen för år 1982 inte visar förlust måste enligt Eiser såväl produktion som administration koncentreras till en fabrik för att undvika framtida förluster. Med hänsyn till att MBL-förhandlingar nu har inletts är jag inte beredd att kommentera situationen. Jag vill emellertid erinra om att det i proposition 1982/83:68 om rekonstruktion av Statsföretagsgruppen har sagts att Eiserkoncernen måste bli föremål för finansiell rekonstruktion och att målet bör vara att Eiser liksom andra företag i gruppen blir lönsamt. Jag vill erinra om att beslut om eventuell neddragning fattas av resp. företags styrelse.

Herr talman! Jag tackar för svaret, även om det inte gav särskilt stor belysning av ärendet. När vi i Boråstrakten fick beskedet om nedläggning av Eisers strumpfabrik, innebar det litet av en chock, eftersom fabrikens vara eller inte vara har utretts fram och tillbaka under ganska många år. Beslut har fattats om nedläggning, om sammanslagning och om åtskiljande av de två fabrikerna i Malmö och Borås. Detta har gjort att man inte har fått någon större arbetsro, såvitt jag förstår, på just Eisers fabrik i Borås. Trots detta har den gått ihop ekonomiskt. Det är förvånande att man väljer att lägga ned fabriker som fungerar på det sättet. Eiserkoncernen som helhet har ju inte något speciellt lysande resultat, och då bör man vara rädd om de enheter som ger ett ekonomiskt nettotillskott. De fackliga företrädarna har kritiserat den gjorda utredningen mycket kraftigt och sagt att de siffror man använder där inte är särskilt relevanta. De anser att utredningen är ett beställningsarbete. Man hade 1981 tagit fram två utredningar: en som sade att man skall ha huvudkontoret i Borås men att fabrikerna skall arbeta var för sig och en annan som ansåg att Boråsfabriken skulle läggas ned och all produktion flyttas till Malmö. Vad som har kommit in i bilden under tiden vet vi inte. Det skulle vara intressant att höra om statsrådet har någon fundering om vad som har föranlett det så plötsligt ändrade ställningstagandet. Eiser Strump AB är ju en ganska stor fabrik. Den har 250 anställda och man gör 10 miljoner par strumpor om året. Nu säger statsrådet att den svenska marknaden är för liten, vi har en stagnerande marknad och kapaciteten är för hög. Den uppfattningen får man inte när man talar med de fackliga företrädarna. De gör den bedömningen att det inte är några problem att sälja de produkter som tillverkas i Borås. Det skulle alltså inte vara några problem att driva fabriken vidare. Därutöver har man också en mycket stor export. Vad händer om man flyttar tillverkningen till Malmö? Förmodligen kommer en hel del kunder som man har i dag att försvinna. Det gör att man minskar sysselsättningen i Sverige och att man avlägsnar sig ännu längre från det 30-procentsmål vi har. Är det kanske så att socialdemokraterna har lämnat det målet bakom sig? Det är i så fall anmärkningsvärt. Nu återstår möjligheten att hitta ett sätt att bevara Boråsfabriken, och de anställda har då frågat om den är till salu. Jag tycker för min del att det bästa i dagens läge vore att låta de anställda överta fabriken och driva den vidare. Utan tvivel finns det förutsättningar för detta. Därför skulle jag vilja veta hur statsrådet själv ser på den möjligheten. Vad är statsrådets egen uppfattning i denna fråga? Jag skulle också vilja veta om 30-procentsmålet inte längre är aktuellt i regeringen.

Herr talman! Eiser Strump AB i Borås sysselsätter ju f. n. ca 250 personer med tillverkning av strumpor. Av dessa sysslar 200 med damstrumptillverkningen och med herrstrumptillverkningen 50 personer. De här damstrumporna tillverkas också vid Malmö Strumpfabrik som sysselsätter 320 personer. Eiser har sedan sin tillkomst, som framgick av frågan, utrett sammanslagningen av dessa fabriker. Styrelsen har, som jag sade tidigare, beslutat att inleda MBL-förhandlingar om överflyttningen av damstrumptillverkningen från Borås till Malmö. Det finns också tankar om att det föreligger en överkapacitet. Men man har till vissa kunder uttryckt förhoppningen att de skall vara kvar i Eiser, och man beräknar att sysselsättningen i Malmö kommer att öka med 50 personer. Det kan vara av stort värde, eftersom nedläggningar kan bli aktuella vid Eisers Trikå i Malmö. Vad beträffar resultatet finns det uppgifter om att detta under 1978, 1980 och 1981 varit negativt. Genom att göra sammanslagningen kan Eiser få ett slagkraftigt företag, som kan försöka ta upp konkurrensen med importen, vilken är speciellt besvärande när det gäller Italien och Österrike. Personalen har gjort framstötar om att få köpa företaget. Eisers styrelse har hittills varit negativ, eftersom det skulle innebära att man behöll konkurrensen med Malmö Strumpfabrik. Frågan kommer att slutgiltigt behandlas av Eisers styrelse i slutet av denna månad. att trygga sysselsättningen vid Örebro Pappersbruk AB
Herr talman! Statsrådet Carlsson sade att det är 250 personer det rör sig om i Borås. Det är alldeles riktigt. Men 250 personer är ganska mycket i Borås. Borås är en drabbad region ur sysselsättningssynpunkt, beroende på att vi har en mycket hög procent teko och på att tekoproduktionen haft och fortfarande har problem. Det är därför som vi reagerar mot att man skall lägga ned den här fabriken, när den faktiskt har ett ekonomiskt plus i sin verksamhet. Regionalpolitiskt måste det också vara fel att satsa på det här sättet. Borås har en betydligt sämre arbetsmarknad än Malmö. Ur regionalpolitisk synpunkt borde det i så fall vara Borås man satsade på. För min del anser jag — och det bygger jag på vad jag kunnat få fram när jag talat med människor som sysslat med detta — att det borde kunna finnas plats för båda fabrikerna, eftersom de inte jobbar efter samma system. I Malmö tillverkar man en märkesstrumpa, medan man i Borås mera jobbar med ett slags legotillverkning för de handelskedjor som vill ha en viss typ av strumpa. Därför kan det vara svårt att förlägga tillverkningen till samma ställe. Statsrådet Carlsson tar upp resultatet vid Eisers Strump AB och säger att detta 1978, 1980 och 1981 var negativt. Att resultatet vissa år varit negativt är ju inte så konstigt med tanke på det sätt på vilket Eiserledningen hanterat denna fråga. 1978 började man en avveckling av verksamheten i Borås och flyttade ned verksamhet till Malmö. Sedan blev man tvungen att återanställa folk i Borås när man ändrade på detta beslut. Att man under sådana omständigheter inte får ett ekonomiskt överskott måste var och en begripa. De båda andra åren har det också varit problem. De anställda skall få besked, säger statsrådet. Jag vet att styrelsen kommer att fatta beslut. Men det skulle vara intressant både för oss och för de anställda att få veta hur statsrådet själv ser på denna sak.
Herr talman! Per Israelsson har frågat mig om de anställda vid Örebro Pappersbruk AB kan utgå från att bruket får göra de tilltänkta investeringar som skulle kunna leda till lönsamhet och tryggad sysselsättning. I proposition 1982/83:68 föreslås, som Per Israelsson nämner i sin fråga, att AB Statens Skogsindustrier , som är moderbolag till Örebro Pappersbruk, får ett statligt tillskott på 2 miljarder kronor för att genomföra en finansiell rekonstruktion. Det föreslagna tillskottet är avsett att användas bl.a. för att nedbringa ASSI:s skuldbörda och därigenom minska räntekostnaderna. Den beräkning av kapitalbehovet som ligger till grund för förslaget i propositionen bygger på att ASSI:s kvarvarande verksamheter sedan nu pågående strukturförändringar genomförts i huvudsak bibehålls i sin nuvarande omfattning. Några ytterligare investeringar i nya verksamheter eller i expansionssyfte har inte förutsatts i beräkningen. Det statliga tillskottet är således inte avsett för nya investeringar. Frågan i vad mån investeringar skall göras med andra till buds stående medel ankommer på resp. företagsledning och styrelse att avgöra.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Roine Carlsson för svaret på min fråga. Örebro Pappersbruk AB, som ju ingår i ASSI, har under ett antal år haft lönsamhetsproblem, och de ca 350 anställdas anställningstrygghet har därför ansetts vara hotad. Företaget har försökt att utveckla nya och lönsamma produkter för att förbättra sin situation och trygga sysselsättningen. Lånebördan har emellertid i rådande höga ränteläge försvårat möjligheten att inom företaget generera det kapital som fordras för investeringar i nya produkter, t.ex. odlingspapperet. Då nu ASSI-gruppen tillförs 2 miljarder kronor i ägartillskott borde lånebelastningen också för Örebro Pappersbruk kunna lättas i sådan grad att eget kapital för nödvändiga investeringar i lönsamma produkter kan skapas inom företaget. När jag framställde min fråga den 7 december förra året utgick jag från att Örebro Pappersbruks överlevnad, såsom ett lönsamt företag baserat på skogsråvara, skulle påverkas i positiv riktning genom det statliga ägartillskottet. Med min fråga ville jag gärna ha dessa mina tankar bekräftade genom ett uttalande från det statsråd som närmast ansvarar för de statliga företagen. Jag tycker mig emellertid inte ha fått något riktigt svar på den frågan specifikt för Örebro Pappersbruk utan bara för ASSI. Därför vill jag gärna ställa följdfrågan: Är det inte meningen att den minskade lånebördan — som ju det aktuella ägartillskottet på 2 miljarder innebär — också skall avse Örebro Pappersbruk, så att handlingsutrymmet för detta bruk blir väsentligt större än det varit tidigare? I propositionen om en rekonstruktion av Statsföretagsgruppen har statsrådet påpekat att importandelen i fråga om skogsindustrins produkter är låg och att det därför är viktigt att satsa på skogsindustrin och att ge den möjligheter på marknaden så att handelsbalansen kan förbättras. Statsrådet har också sagt i propositionen att statens huvudsakliga uppgift när det gäller skogsindustrins strukturomvandling är att främja regional balans och utbudet av skogsråvara. I ett drabbat län som Örebro län, där folkmängden i flera kommuner kraftigt minskar och där industrin avskedar folk eller hotar med att göra det, är det viktigt från regionalpolitisk synpunkt att Örebro Pappersbruk ges möjlighet att leva vidare och dessutom att utvecklas och ge fler arbetstillfällen. Jag har utgått från att det nu föreslagna ägartillskottet till ASSI skall få en sådan effekt. att trygga syssel att trygga sysselsättningen vid Örebro Pappersbruk AB
Herr talman! Jag vill, Per Israelsson, framhålla att en första förutsättning för det mål som anges i frågan är att den finansiella rekonstruktionen av ASSI genomförs. Den frågan är f. n. föremål för behandling, och där har vi att avvakta kammarens beslut. Låt mig ändå säga att om kammaren tar detta förslag positivt, kommer delar av de förutsättningar som Per Israelsson efterlyser att skapas. Det ankommer sedan alltid på ett företags styrelse att avgöra de olika strategiska frågorna för företaget. Jag vill till detta bara säga något om det utvecklingsprojekt som här har nämnts. Det är fråga om ett odlingspapper baserat på torv. Papperet har bedömts ha en möjlig användning för att förbättra avkastningen inom trädgårdsnäringen. Papperet används för att täcka jorden och därmed bevara fukt och hindra ogrästillväxt. Försök har genomförts såväl i Sverige som på några utländska marknader. Enligt nuvarande bedömning inom företaget återstår fortfarande ett omfattande utvecklingsarbete innan det är möjligt att avgöra om produkten kan få en marknad som medger produktion i större skala.

Herr talman! Under valrörelsen i höstas talade Roine Carlssons partiledare mycket om att det gällde att skapa mer svängrum och mindre svångrem sedan socialdemokraterna kommit till regeringsmakten — och det har de ju gjort nu. Jag tolkar det uttalandet så att svängrummet gäller industrin och dess utveckling och inte den privata konsumtionen. Örebro Pappersbruk borde mot den bakgrunden få ett svängrum för att komma till lönsamhet, till en utveckling mot trygga jobb för de nu anställda och helst också nya jobb för de många ungdomar som köar för att få ett arbete och göra en insats i samhället. Det sägs i svaret att ägartillskottet inte är avsett för investeringar utan för att underlätta skuldbördan för ASSI och därmed också för Örebro Pappersbruk. Men indirekt måste det medföra ett handlingsutrymme som är större än tidigare och möjligheter för företagen, däribland också Örebro Pappersbruk, att inom sig generera kapital för att göra investeringar, bl.a. för det aktuella papperet, om det visar sig vara en gångbar produkt. Jag skulle ha velat få bekräftat att det kan bli på detta sätt. Jag kan nu inte göra någon annan tolkning än att utvecklingen blir sådan. Att förslaget om ägartillskott går igenom i kammaren utgår jag ifrån, eftersom både socialdemokraterna och vpk är för detta förslag.

Herr talman! Maj Kempe har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att öka möjligheterna för personer med svårare handikapp att få anställning inom Samhällsföretag. Maj Kempe befarar att man på de skyddade verkstäderna skall bli mindre benägen att ta emot människor med svårare handikapp med hänvisning till att man måste uppfylla kravet att verksamheten inom företagsgruppen skall bedrivas effektivt och i enlighet med företagsekonomiska principer. Samhällsföretags verksamhet skall bedrivas affärsmässigt och effektivt. Men effektiviteten gäller givetvis inte bara produktionen och den affärsmässiga sidan, utan i ännu högre grad arbetet med att uppnå de övergripande sociala målen. Det gäller även målsättningen att ge arbete åt fler svårt arbetshandikappade. Snabba och dåligt planerade krav från statsmakternas sida på ekonomiska resultatförbättringar kan självfallet omöjliggöra för Samhällsföretag att uppfylla dessa krav inom ramen för bibehållna sociala och arbetsmarknadspolitiska målsättningar. Ett exempel på detta är den sänkning av bidragsprocenten till Samhällsföretag som den föregående borgerliga regeringen vidtog under löpande verksamhetsår. För att trygga verksamheten fick den nuvarande regeringen som en av sina första åtgärder föreslå ett särskilt medelstillskott till stiftelseorganisationen. I likhet med Samhällsföretag bedömer jag dock att verksamheten på längre sikt kan bedrivas effektivare, utan att detta negativt påverkar rekryteringen av bl.a. svårt handikappade.

Herr talman! Jag vill först tacka arbetsmarknadsministern för hennes svar. Avsikten med frågan var naturligtvis att rikta uppmärksamheten på de förhållanden som råder inom Samhällsföretagsgruppen, någonting som vi inom vänsterpartiet kommunisterna tidigare har tagit upp i motioner. Jag tycker att arbetsmarknadsministerns svar är något för positivt. Det verkar som om detta på något sätt skall lösa sig självt. Men det beror ju på vilken utgångspunkt man har, om man tycker att det är bra eller dåligt som det är. Enligt vår uppfattning är förhållandena inte bra. Den svåra arbetsmarknadssituationen och de krav på ökad effektivitet och lönsamhet som man har ställt på Samhällsföretag har tillsammans tydligen skapat den situationen, att man på Samhällsföretag i dag anställer en mängd människor som har gått arbetslösa en längre tid. De är långtidsarbetslösa och betecknas därmed som svårplacerade. De är inte handikappade enligt vårt gängse sätt att karakterisera handikapp. Det är alltså fråga om friska människor, men de har länge varit arbetslösa, och på arbetsförmedlingen begär de själva att bli placerade inom Samhällsföretag. På det sättet får många gravt handikappade inte den anställning som de är berättigade till. Det är detta som är något av pudelns kärna i den här problematiken. I den bilaga till budgetpropositionen som avser arbetsmarknadsdepartementet sägs när det gäller Samhällsföretag att den regionala stiftelsen i dag har 29 000 anställa. Av dessa skulle 23 800 vara arbetshandikappade. På grundval av de uppgifter jag har fått — jag har varit i kontakt med många arbetsförmedlare som dagligen arbetar med att placera ut arbetshandikappade, bl.a. till Samhällsföretag — har jag svårt att tro att siffran 23 800 är riktig. Enligt vår uppfattning skall man satsa på teknisk utveckling inom Samhällsföretag. På det sättet kan man öka lönsamhet och effektivitet. Det gör man absolut inte genom att gallra ut människor, som det ju faktiskt är fråga om nu.
Herr talman! Får jag först säga att det pågår en diskussion, och det finns en oro på många håll i samhället för att det rådande ekonomiska läget skall få de konsekvenser som Maj Kempe nämde, nämligen att man till Samhällsföretag för över människor som inte har handikapp, när problemet är att det är ont om jobb. För att klart markera att regeringen har den bestämda uppfattningen att detta inte skall förekomma har vi fattat beslut om att fr.o.m. den 1 januari införa en helt ny paragraf i arbetsmarknadskungörelsen, där det sägs att rekryteringen till Stiftelsen Samhällsföretag enbart får avse arbetshandikappade. Detta borde vara självklart, eftersom det är utgångspunkten för verksamheten inom stiftelsen, men för att det inte skall råda minsta tvivel om det och för att en diskussion liknande den som förs här inte skall behöva uppstå har vi fört in denna nya paragraf. När det sedan gäller det som frågan speciellt handlade om, nämligen de svårast handikappade, är det naturligtvis så som Maj Kempe var inne på i slutet av sitt anförande. Samhällsföretags möjligheter att bereda svårt handikappade arbete är beroende av de tekniska förutsättningarna. De är beroende av om man kan få arbetsbiträden, om man kan få företagshälsovården att fungera och om man kan få sociala stödinsatser vid sidan av arbetet att fungera. Samhällsföretag måste få tid att utveckla metoder, att anpassa produktion och att anpassa arbetsplatserna så att man successivt kan erbjuda arbete åt handikappade med mycket grava arbetshandikapp, som hittills har varit utestängda från arbetslivet. Jag tror att det finns sådana utvecklingsmöjligheter. De sifferuppgifter som vi har tyder inte på att vi skulle ha haft en utveckling under senare tid där svårt handikappade i mindre utsträckning än tidigare rekryterats till Samhällsföretag.